Fru talman! Riksdagen gav redan i mars klartecken för en fullständig avreglering av valutapolitiken. Man kunde då hoppas att vi med detta skulle slippa den årliga ritualen, den debatt vi brukar ha om den valutapolitiska lagstiftningen och huruvida den skall tillämpas ett år framåt. Men regeringen har återkommit med ännu en begäran att valutaregleringen skall förlängas ytterligare ett år till halvårsskiftet 1990. En orsak är uppfattningen att avregleringen bör ske stegvis. Men vad det nu framför allt handlar om är att föreskrifter om statistikinsamling och skattekontroll övergångsvis skall hängas upp på den gamla valutalagstiftningen. Det förtjänar då att påminnas om att en av de få saker valutakommittén för några år sedan var överens om var att valutaregleringen är avsedd som ett renodlat penningpolitiskt instrument och inte får användas t.ex. i syfte att utöva skattekontroll. Särskilt överraskande är att det finns andra partier som för ett år sedan var beredda att avskaffa valutaregleringen med endast en månads varsel; nu, när ändå mindre av valutaregleringen återstår, anses processen behöva ta betydligt längre tid i anspråk. Vi moderater vidhåller att återstoden av valutaregleringen bör avskaffas i ett enda slag senast den 30 juni i år, varför någon förlängning av valutaregleringen inte behövs. Detta betyder inte att vi skulle anse att frågan om skattekontroll inte förtjänar uppmärksamhet. Men vi menar att den väg som regeringen — och därmed också finansutskottets majoritet — har valt är olämplig, man kan rent av säga farlig. Formkravet att vissa transaktioner måste gå genom svensk valutabank skapar en faktisk monopolsituation, som man i och för sig kan förstå att de svenska bankerna inte protesterar mot. Man måste konstatera att denna konkurrensbegränsning gentemot utländska banker är ett sätt att bibehålla eller, om man så vill, återinföra valutaregleringen via en bakväg. Det är uppenbart att det står i strid med den internationella utvecklingen mot fria kapitalrörelser och Sveriges behov av nära relationer till den europeiska gemenskapen. Samma invändningar måste resas mot uppfattningen, ståndpunkteni propositionen, att nuvarande högsta gräns på 3 000 kr. för utländsk kapitalförsäkringspremie måste kvarstå i avvaktan på pågående utredningsarbete på skatteområdet. En sådan ordning kan inte gärna accepteras av andra länder, som eftersträvar reciprocitet vid avregleringen av marknader för finansiella tjänster. Enligt vår mening, som vi anger i motion och även i reservation till finansutskottets betänkande, bör skattekontrollen ordnas efter samma mönster som i Danmark, där medborgaren tillåts exempelvis öppna konto utomlands om den utländska banken kan utfärda intyg om kontoställning m.m. till de danska skattemyndigheterna. Om det går bra i ett annat högskatteland, Danmark, måste samma regel kunna tillämpas här i Sverige. Den skulle också kunna gälla för utländska försäkringsbolag. Arbetet med den slutliga utformningen av skattekontrollen bör bedrivas efter dessa riktlinjer. Om så blir fallet bör detta vara sista gången jag här i kammaren kräver ett avskaffande av valutaregleringen. Ingen skulle vara mer tacksam för det än jag själv. Fru talman! Riksbanken har lovat att avregleringen skall genomföras så snart riksdagen har fattat sitt beslut om skattekontrollen. Jag skall därför inte utnyttja all den av mig från början avsedda tiden. Jag skall ta fasta på den snabbhet som riksbankschefen utlovar, inte minst i dagens tidningar, och i samma syfte nöja mig med att yrka bifall endast till reservation 2.

Fru talman! Valutaregleringens avskaffande är en mycket positiv tilldragelse. Från borgerligt håll har vi yrkat på detta under en lång tid. Man får därför betrakta dagens debatt mera som en del anmärkningar i kanten på det sätt på vilket regleringen avskaffas. Grundtonen bör dock vara positiv, eftersom valutaregleringen har överlevt sig själv och gjort en del skada genom att den har bibehållits alldeles för länge. I propositionen föreslås att valutaregleringen förlängs till den 30 juni 1990 av statistiska skäl och skattekontrollskäl. I reservation 3 har vi föreslagit att förlängningen bara skall gälla till den 31 december 1989. Vi anser att såväl statistik som skattekontroll läggs upp per kalenderår. Detta stämmer även med tidpunkten eller perioden för deklarationers avlämnande. Det är svårt att tänka sig att man skall göra ett effektivt systembyte i statistiskt avseende och skattekontrollavseende vid ett halvårsskifte. Mot den bakgrunden har vi föreslagit att åtgärderna skall upphöra vid årsskiftet. I reservation 9 opponerar vi oss mot att svenska banker skall ges monopol på alla affärer med utlandet. Valfrihet måste på sikt råda härvidlag. Utländska kreditinstitut måste få utnyttjas, bl.a. därför att de besitter en högre sakkunskap som rådgivare när man gör affärer med deras egna länder. I reservationerna 7 och 12 hävdar vi att transaktioner med utlandet inte bör i förväg betraktas som suspekta. De bör kunna kontrolleras på samma sätt som alla andra transaktioner som den enskilde gör och som han skall redovisa i deklarationen. Bl.a. tycker vi att det är orimligt att alla transaktioner skall redovisas inför skattemyndigheterna. Det är väl egentligen fråga om inkomster av utdelningar och av räntor som hör hemma i deklarationerna. Det finns en mängd andra betalningar som inte alls har med sådant att göra. Varför skall de in i statistiken? Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, FT, Fock 2.

Fru talman! Riksdagen har tidigare fattat principbeslut om att valutaregleringen skall avvecklas. Det är min förhoppning att det är den sista förlängningen som äger rum nu och att vi sedan får den avvecklad ordentligt. Jag skall bara i korta ordalag nämna något om reservation 5, där vi tar upp att vi tycker att det är angeläget att man snabbar på avvecklingen av återstoden av valutaregleringen och ser till att det arbetet sker snabbt och målmedvetet. Det har vi också framfört i vår motion. Vi säger där att målet bör vara att avvecklingen fortgår i sådan takt att valutaregleringen har avskaffats vid regleringsperiodens slut den 30 juni 1990. Detta är innehållet i reservation 5, som jag ber att få yrka bifall till.

Fru talman! Det blir en märklig debatt här i kammaren i dag då riksdagen skall besluta om att förlänga valutaregleringen som egentligen håller på av avskaffas. Det är också litet svårt att låta bli att säga något om den ekonomiska politiken i stort, eftersom allt detta hänger ihop. Såvitt jag förstår råder det total förvirring inför vilken ekonomisk politik som regeringen vill föra och vilken den får gehör för. Jag tycker att den sammanfattning av den ekonomiska politiken som finns i det senaste numret av Från Riksdag & Departement är mycket talande. Först står förslagen i regeringens kompletteringsproposition, och sedan står socialdemokraternas förslag, och i den spalten är det en lång rad frågetecken. Det är väl en ganska bra beskrivning av den situation som råder. Vad vilja socialdemokraterna? frågade en gång gamle August Palm. Det verkar finnas anledning att upprepa den frågan. Vad är det socialdemokraterna egentligen vill åstadkomma, och vems intressen är det som socialdemokraterna numera försvarar? Jag är helt på det klara med vad jag anser om det, men det skulle vara roligt om Arne Kjörnsberg kunde förklara vilka grupper som regeringen eller socialdemokraterna i riksdagen anser sig värna om. En annan fråga som jag skulle vilja att Arne Kjörnsberg svarar på är om han anser att vi skall minska eller öka konsumtionen i samhället. Det verkar råda delade meningar även om den saken. Det hänger faktiskt ihop med valutaregleringen. Det handlar ju om avreglering, men i dag skall vi fatta beslut om en förlängning av valutaregleringen. Att avreglera valutamarknaden är ytterligare en eftergift åt kapitalet och ett bevis på hur regeringen mer och mer anpassar sig till marknadsekonomin. En av kapitalismens centrala lagbundenheter är just att kapitalet söker sig dit där det kan ge största vinsten och att det ständigt måste söka nya marknader för att kunna växa. Nu har kapitalismen nått det stadiet att de inhemska marknaderna inte alls räcker till. I stället blir kapitalet transnationellt, och ägandet tas över av övernationella koncerner och storbolag. Transnationaliseringen för med sig ökad makt för de stora kapitalägarna, som också får ökade möjligheter att göra sig opåverkbara av politiska beslut och får ökade möjligheter att påverka Sveriges utrikesekonomiska ställning. Transnationaliseringen skärper också makten över de arbetande människorna, både inom de transnationella bolagen och när det gäller den ekonomiska utvecklingen i stort. De liberaliseringar som har gjorts hittills har, tillsammans med den långvariga högkonjunkturen, visat vilka konsekvenser den här politiken får. Utlandsinvesteringarna ökar med en rasande fart. Bergen i Norge är visst snart en svensk stad om man ser till vilka som investerar, och Sveriges bytesbalans försämras. Vid en av de utfrågningar som finansutskottet hade under våren fick vi ju också veta att det i första hand är räntor på lån i utrikes investeringar och utrikes tjänstehandel som orsakar den negativa bytesbalansen. I finansutskottets betänkande, liksom i skatteutskottets yttrande till detta betänkande, tas problemet med skattekontroll upp. På s. 3 står det: ”En förutsättning för att avregleringen skall kunna fullföljas är dock, har riksdagen betonat, att en fullgod skattekontroll kan upprätthållas.” I skatteutskottets yttrande sägs det att det i dag är uppenbara svårigheter att kontrollera en skattepliktig persons förvärv: av skattepliktiga tillgångar utomlands. Det innebär alltså, såvitt jag förstår, att när skattemyndigheterna får bättre kontrollmöjligheter kan valutaregleringen släppas helt fri. Arne Kjörnsberg, tror socialdemokraterna själva på det här? När skattemyndigheterna inte Prot. 1988/89:121 klarar av att hålla ordning på fifflarna och skatteplanerarna i Sverige, hur i hela friden skall de klara av det när hela världen blir lekplats för det svenska kapitalet? Hade vi inte en hearing med finansministern i höstas där han beklagade sig över att skatteplanerarna alltid låg steget före lagstiftningen? Ge mig ett enda skäl till att jag skall tro att det blir bättre med den saken med friare kapitalrörelser! Med en avreglering av valutamarknaden avhänder vi oss möjligheten att föra en självständig ekonomisk politik. Kapitalet skattar för vinsten i länder med lägre skatt än i Sverige men gör avdragen här hemma. Vad är det för bra med det? Och om vi hotar med restriktioner flyttar kapitalet utomlands. Personligen gör det mig inte så mycket om direktörerna bor i Schweiz, men jag tycker att det är slöseri att de vinster som svenska arbetare arbetat ihop skall medverka till att bolagen blir rika i utlandet, allra helst när det sker under ledning av en socialdemokratisk regering. Vi i vpk vill i stället skärpa valutaregleringen. Vi vill använda de rika företagens vinster till investeringar i offentlig sektor och till regionala satsningar. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 1, som är gemensam för vpk och miljöpartiet.

Fru talman! Att helt slopa valutaregleringen är en del av det nu intensiva arbetet med att anpassa Sverige till EG. Syftet med detta är att på sikt göra Sverige fullkomligt beroende av utlandet. De krafter i samhället som arbetar för detta är de konservativa, som känner ett starkt behov av att söka stöd för sina idéer nere på kontinenten där dessa krafter är starka. I Sverige har vi börjat komma till insikt om att vi har väsentliga värden som vi måste värna. De värden som står på spel är våra överlevnadsmöjligheter. De hotas i en alltmer genomkommersialiserad värld, där snabba finansiella rörelser anses vara viktiga tillsammans med en ohämmad ekonomisk tillväxt utan hänsyn tagen till tillväxtens innehåll. I EG-sammanhang talar man sig varm för fyra friheter — varors, kapitals, tjänsters och människors frihet att röra sig fritt över gränserna. I dessa sammanhang talas det utomordentligt tyst om den kanske största frihetsfrågan av alla, nämligen den att man skall garanteras att kunna äta frisk och sund mat, att kunna andas frisk luft, att kunna dricka rent vatten, att inte ständigt behöva oroas av vad man äter eller vad man ger sina barn att äta, att inte hela tiden behöva oroas om ens barn och barnbarn skall kunna få en dräglig tillvaro i en värld som försmutsas i en förfärande fart. Inom EG har man inte alls samma syn som vi i Sverige när det gäller dessa centrala frihetsfrågor, eftersom friheterna mera är av penningmässig art. Vi ser i dag en omfattande utvandring av svenskt kapital till kontinenten, och det kan tolkas så att de som har kapital drar sig dit där de upplever att de kan få arbeta fritt och ostört, bortom besvärande opinioner som kräver ett ansvarsfullt handlande av alla, ett ansvar bortom avkastning, ränteterminer och optioner. Vi inom miljöpartiet de gröna anser inte att vi i tider som dessa kan avhända oss instrument som gör det möjligt för oss att handla självständigt. I en framtid då miljöfrågornas allvar har insetts på en mycket bredare politisk bas i Europa och när de på allvar har börjat åtgärdas, kan det vara möjligt att diskutera helt fria kapitalrörelser. En bra början vore att man i samband med internationella investeringar krävde miljökonsekvensbeskrivningar av projekt. Riksbanken borde ha ekologisk expertis för bedömning och rätt att avslå kapitalexport till miljövidriga investeringar. Den framlagda propositionen är bra ur den synpunkten att den innebär att valutaregleringen skall förlängas ett år. Denna tidsfrist borde användas till eftertanke som leder till att vi hanterar vår framtid och våra relationer med utlandet med större varsamhet och med hänsyn till framtidens krav. Det är miljöpartiet de grönas uppfattning att frågan om valutaregleringens avvecklande är alldeles för tidigt väckt. Den borde i stället, under nu rådande förhållanden med ökande miljöförstöring, skärpas. Miljöpartiet de gröna har i andra sammanhang krävt att hela frågan om valutaregleringen måste tas upp till förnyat omprövande med beaktande av långsiktiga överlevnadsmål. Miljöpartiet de gröna anser att skattemyndigheterna, när valutaregleringen mot vår vilja avvecklas, måste få mycket goda kontrollmöjligheter. Kapital är ju något som inte endast berör den som besitter det. Det har tillkommit genom mänskligt arbete och i alltför många fall genom förslitning av både människor och natur. Därför är det rimligt att vi stärker landets möjligheter till kontroll av skatteflykt. Med det anförda vill jag yrka bifall till de reservationer som miljöpartiet de gröna står bakom i detta ärende.

Fru talman! Det brukar sägas att man aldrig skall föra ett tvåfrontskrig, men ibland väljer man varken taktik eller strategi själv. Det är motståndarna eller, för att det inte skall bli alltför krigiskt, meddebattörerna som gör att man bara har att konstatera att det är som det är. Till mina partivänner vill jag säga att ni inte behöver bli rädda, och till mina politiska motståndare är budskapet: Bli inte skadeglada. Jag vet att jag står här för att diskutera valutareglering och inte nästa dagordningspunkt på talarlistan, FöU:s betänkande om planering och anslag för det militära försvaret. Mina inledande ord om ”tvåfrontskrig” syftar på att å ena sidan vill vpk och miljöpartiet att den pågående avvecklingen av det materiella innehållet i valutaregleringen skall avbrytas och/eller att vi skall ha återgång till tidigare restriktioner. Å andra sidan säger i synnerhet moderaterna, men också folkpartiet, att det går för sakta. Jag skall strax återkomma till detta. Egentligen är frågan, menar jag, ganska enkel. När jag nu funderar på varför jag anmälde en talartid på tio minuter förstår jag att det snarare berodde på att oppositionsföreträdarna tillsammans hade anmält avsevärd tid än att jag behövde denna tid för att förklara majoritetens inställning. Så här är det. Och nu vänder jag mig först till Maggi Mikaelsson och Carl Frick. Det finns faktiskt inte längre några samhällsekonomiska eller stabiliseringspolitiska bärande skäl, av någon större tyngd, som gör att vi på sikt kan eller vill bibehålla det materiella innehållet i valutaregleringen. Vi kan inte heller säga, med krav på att bli trodda, att valutaregleringen i dag ger Sverige möjlighet att föra en helt självständig penningpolitik. Det är helt enkelt så att utvecklingen på den internationella marknaden lett fram till detta objektiva faktum. Vi i Sverige, i varje fall en överväldigande majoritet, har sedan lång tid tillbaka anslutit oss till principerna om en fri handel, och detta underlättas onekligen av något så när fria kapitalflöden. Dessutom är det så att valutaregleringen tenderar att drabba företag och därmed deras anställda på olika sätt, framför allt beroende på hur pass stora de är och vilken inriktning de har. Detta är inte bra. Jag tror att om ni funderar en omgång till kommer ni att notera, och jag tror också acceptera, att Sverige och svenskarna i huvudsak tjänar på att vi fortsätter på den inslagna vägen. Så över till den andra ”fronten”, alltså den som, med vissa nyansskillnader, företräds i den här debatten av Lars Tobisson och Lars De Geer. Ni säger snabbare, snabbare, snabbare! Lars Tobisson har så förtvivlat bråttom att han säger: Hela rasket skall vara borta senast den 30 juni 1989. Att det bl.a. finns skattetekniska problem bortser moderaterna från. Ja, de säger visserligen att de skattetekniska problemen bör lösas på annat sätt genom lagstiftning vid sidan av det nuvarande regelverket. Och det säger ni moderater den 25 maj och vill ha valutaregleringen avvecklad den 30 juni i år. Det är bara en dryg månad kvar till ert slutdatum. Antingen är ni litet lättsinniga, och det är i så fall en välvillig tolkning av er inställning, eller också bryr ni er inte om kontrollen. Jag skall inte döma i frågan om ni är lättsinniga — missförstå mig inte nu, jag menar bara på det här området — eller om ni inte bryr er om kontrollfrågorna. Det är bättre att ni själva talar om vilket som gäller, och dessutom är det kanske artigare om jag överlåter till er själva att avgöra er inställning. Majoriteten i utskottet delar den uppfattning som riksdagen tidigare i år har fattat ett principbeslut om, nämligen att valutaregleringen skall avskaffas. Avregleringen skall fortsätta, och målet är ett fullständigt borttagande. När detta är gjort kommer valutalagstiftningen bara att behållas i beredskapssyfte. En förutsättning är dock, menar vi, att vårt land skall kunna upprätthålla en fullgod skattekontroll och att vi även i fortsättningen skall kunna producera en bra statistik över utrikesbetalningarna. Vi får inte forcera fram en avveckling på bekostnad av dessa två saker. Utskottsmajoriteten delar med den här bakgrunden regeringens uppfattning, att en förlängning av valutaregleringen med ett år bör göras. Skälen har jag angett — låt vara kanske en smula översiktligt. Fru talman!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
Fru talman! Jag fick förstås inget svar på frågan i vems intresse som den ekonomiska politiken förs. Det kanske var för mycket att hoppas på. Jag fortsätter med ytterligare ett par frågor till Arne Kjörnsberg för att se om det — Prot. 1988/89:121 går bättre: Av vilka skäl anser Arne Kjörnsberg att kapitalets företrädare och 25 maj 1989 regeringen vill slippa de restriktioner som valutaregleringen innebär? Vilken fördel har man egentligen av det? Vilken fördel kan t.ex. en undersköterska inom sjukvården känna av att kapitalet får röra sig fritt över landets gränser? Beträffande skattekontrollen: Är det lättare med skattekontrollen om man avskaffar valutaregleringen?
Fru talman! Trots att vi i dag har valutareglering flyter kapitalet ganska lätt ut ur landet. Det kan vi uppleva nästan dagligen, och det omskrivs i olika sammanhang. Skall vi fortsätta på detta vis finns det en stor risk att det verkligen flyter ut i ännu större utsträckning, eftersom man finner det vara betydligt mera lönsamt att hantera kapital utomlands där det inte finns sådana restriktioner som vi vill lägga på kapitalet. Det skulle drabba företagen, säger Arne Kjörnsberg. Ja, företag består faktiskt i väldigt hög grad av de människor som arbetar och bor i vårt land. Vi behöver verkligen börja se till våra överlevnadsproblem och miljöproblem. Då tycker vi att det är väldigt viktigt att det kapital som finns i vårt land stannar här så att vi kan arbeta vidare med att med dess hjälp och med samlade ansträngningar komma till rätta med de problem som vi har i vårt land och som faktiskt är väldigt stora. När Bengt Dennis var i finansutskottet sade han att vi hade en viss förmåga till självständigt handlande på det finansiella området för tillfället men att det mer eller mindre skulle försvinna när valutaregleringen försvann. Det tycker jag är ett fullgott skäl att bromsa utvecklingen, för nog är det viktigt för ett land att kunna ha ett visst självständigt agerande på den finansiella marknaden.
Fru talman! Carl Frick skall använda valutalagstiftningen för att lösa miljöproblem. Hur skall vi använda valutalagstiftningen för att vi inte skall få några nedfall från industrierna i Västeuropa? Hur skall vi använda valutalagstiftningen för att slippa en massa farliga saker från de polska floderna? Det är utomordentligt intressant med miljöfrågor, men ibland känns det svårt att i alla sammanhang och alltid diskutera dem. Jag sade inte, Carl Frick, att det drabbar företagen. Jag sade att det drabbar företagen och deras anställda olika. Och det är inte bra, i första hand för de anställda. Hur det drabbar beror på vilken inriktning företagen har och hur stora de är. Till Maggi Mikaelsson: Jag trodde faktiskt inte att vi skulle behöva vara oense om skattekontrollen. Att vi föreslår en förlängning av valutaregleringen beror på att vi vill ha ett vattentätt system för skattekontrollen. Så det var i varje fall att slå in öppna dörrar. Carl Frick har redan svarat på Maggi Mikaelssons första fråga. Han talade ju om den utveckling som har skett på det ekonomiska området. Ett i detta avseende — missförstå mig inte här — litet land med en förhållandevis liten ekonomi kan alltså inte agera helt självständigt. Vi är beroende av andra 13 länder. Den främsta förutsättningen för att kunna förändra verkligheten, Maggi Mikaelsson, är att vi ser denna sådan den är. Då finns det i varje fall möjligheter att åstadkomma en förändring.
Fru talman! Nog tycker jag att det är att ta till ett billigt argument när man påstår att vi tror att Sveriges miljöproblem kan lösas genom en utebliven avveckling av valutaregleringen. Jag sade faktiskt inte det. Dessutom är det definitivt inte vad vi tror. Naturligtvis måste vi i stället se till att det finns en lång rad olika instrument till vårt förfogande. Det gäller ju att undvika de stora miljöproblemen och att komma till rätta med de miljöproblem som redan finns. Valutaregleringen är bara ett sätt att i viss mån åtminstone hejda ett ohämmat kapitalflöde. Det är dock bättre att kapitalet används på ett bra sätt i Sverige än på ett dåligt sätt någon annanstans. Det är således inte någon större vits med att Sverige exporterar miljöproblem. Det blir ju följden om oansvariga människor får handskas med dessa på ett felaktigt sätt någon annanstans.
Fru talman! En av anledningarna till att jag ställt mina frågor, Arne Kjörnsberg, är att valutalagstiftningen är en del av den ekonomiska politiken. Ganska stora förändringar har ju skett på detta område under 1980-talet exempelvis. I senaste numret av Pockettidningen R finns det uppgifter om att 10 960 av de rikaste hushållen i vårt land äger 53 90 av nettoförmögenheten och 84 960 av alla börsnoterade aktier. Det betyder att det har skett en väldigt stor omflyttning av rikedomar. Många har blivit väldigt rika. Men många har också blivit väldigt fattiga. Det är mot den bakgrunden som jag undrar på vilket sätt det skulle vara en fördel för t.ex. en undersköterska om valutaregleringen släpptes fri. Så något om skattekontrollen. Går det att få en vattentät skattekontroll över huvud taget, Arne Kjörnsberg? Borde vi inte försöka åstadkomma en sådan här i Sverige innan kapitalet är spritt över hela Europa, ja, kanske över hela världen?

Fru talman! Nej, Maggi Mikaelsson! Dess värre går det nog inte att få en absolut vattentät skattekontroll. Erfarenheter som vunnits under årens lopp har visat det. Vi har ju ofta legat ett steg efter i det avseendet. Men för den skull skall vi inte ge upp. Tvärtom föranleder det oss att skärpa oss ännu mera, att förbättra instrumenten ännu mera. Dessutom måste systemet förändras. Det är ett bärande skäl till den stora skatteomläggning som skall ske om något år. En annan strävan som vi har — Maggi Mikaelsson tog själv upp den frågan — är att göra något åt den omfördelning av förmögenheten som onekligen har skett, i varje fall i vissa avseenden. Jag tänker då på att skatten på kapitalvinster och kapital av olika slag kunde höjas. Det är också ett skäl till att vi behöver den här kontrollen. Tydligen är vi överens i detta samman
Fru talman! Jag skulle önska att jag kunde hålla med om detta med en gemensam strävan. Men jag tror att det skulle ha varit lättare för några år sedan än det är i dag.

Fru talman! I larmet från den kammare som just håller på att evakueras skall jag försöka inleda en debatt om svenskt försvar. Något i skuggan av det nu pågående intensiva arbetet i försvarskommittén skall också viktiga beslut fattas i Sveriges riksdag om mera näraliggande problem. Det är oundvikligt att de beslut som fattas här och den debatt vi för likväl kommer att präglas av de längre perspektivens försvarspolitik som kommittén sysslar med. Det ger mig, fru talman, anledning att ha en synpunkt på den försvarspolitiska debatt som förekommit i Sverige under det senaste halvåret. Således kan jag inte utan viss grämelse konstatera, att framstående företrädare för försvaret näst intill råkat i luven på varandra i en debatt om olika sätt att i en knapp ekonomi uppnå såväl största försvarskraft som försvarskraft över hela landet. Få har kanske tänkt på att samtliga dessa debattörer företräder en positiv inriktning av svenskt försvar, att de således borde sitta länge och stilla vid samma överläggningsbord och på så sätt komma fram till vad som bäst gagnar Sveriges försvar. Vida försummat i denna debatt är att det faktiskt finns två riksdagspartier som företräder en helt annan uppfattning i försvarspolitiken. Såväl vänsterpartiet kommunisterna som miljöpartiet företräder uppfattningen att vårt militära försvar skall ges en sämre ekonomisk förutsättning och därmed också en annan inriktning. Det bör inte för dessa partier, som hitintills har varit fallet, vara möjligt att komma så lindrigt undan i denna debatt. Man behöver inte här i kammaren — men väl i alla andra sammanhang — påminna om att dessa två partier numera är företrädda såväl i försvarsutskottet som i försvarskommittén. Följaktligen har partierna ökat inflytande på försvarets inriktning. De bör i dagens debatt inte ges chansen att smita undan med sin negativa politik. Det är viktigt att de här och nu får tillfälle att visa om de verkligen är beredda att ta ansvar för rikets säkerhet eller inte. Oaktat att det finns ett betydande antal reservationer fogade till detta betänkande, råder det likväl i svensk försvarspolitik betydande enighet om grundläggande frågor. Den nuvarande försvarspolitiska situationen är säregen så till vida att det endast är två år sedan ett försvarspolitiskt beslut fattades i riksdagen. Det gagnar föga att ta en längre strid om vem som i högre eller lägre grad har lämnat bidrag till den nu uppkomna ekonomiska situationen, som berör hela vårt försvar så illa. Viktigare är enligt min mening att en kraftsamling nu sker på bred basis för att rätta till rådande svåra missförhållanden. Härvidlag har självfallet regeringspartiet stort ansvar. Det är svårt att tänka sig att tiden så har förändrats att svensk socialdemokrati vill hemfalla åt att fatta försvarsbeslut i riksdagen, baserade på röststöd från vänsterpartiet kommunisterna. Sök nu, är min uppmaning, medan tid är ett bredare underlag för försvarspolitiska lösningar! Jag kan inte underlåta att säga att den avsaknad av harmoni som råder mellan mål och medel inom svenskt försvar är ägnad att oroa det egna landets befolkning och ger felaktiga signaler till omvärlden beträffande vår vakthåll Prot. 1988/89:121 ning kring den svenska neutralitetspolitiken. 25 maj 1989 Att vårt land under en 25-årsperiod successivt tillåtit försvarets andel av BNP att minska med ca 1,6 procentenheter — från 4,2 till 2,6 procentenheter av BNP - är i flera avseenden oroande. Låt mig bara erinra om att om försvaret under denna 25-årsperiod hade bibehållet sin andel av BNP, skulle i dag inte mindre än 80 miljarder kronor mer funnits att disponera. Särskilt oroande är att denna nedgång i det svenska försvarsanslaget skett under en tid då länder i vår omvärld inte bara volymmässigt utan också tekniskt förbättrat sitt försvar. Det är också oroande från en annan utgångspunkt, nämligen att vi just nu nödgas tillföra vårt försvar ökade medel — samtidigt som diskussionen i vår omvärld kanske mera konkret än någon gång tidigare har nedrustningspolitiska förtecken. Kort sagt, fru talman — vi äriotakt med omvärlden. Detta ställer stora krav på oss politiker i vår opinionsbildande gärning, då vi för omvärlden och för den egna befolkningen nödgas förklara att vi är i otakt och följaktligen nu, för att inte komma i en ännu sämre försvarspolitisk situation, måste tillskjuta medel. Det är inte nu vi felar, det är under den bakomliggande 25-årsperioden som misstagen har skett. Detta förhållande får dock inte avskräcka oss från att nu ta tag i vår egen situation och se till att vårt försvar når den avskräckande förmåga som såväl svenska folket som en iakttagande omvärld kräver av oss. De beslut som fattas i dag här i riksdagen, liksom de förslag som just nu formuleras i försvarskommittén vad gäller arméorganisationen, måste ges sådan ekonomisk nivå att de går i fas med de mera långsiktiga beslut som skall fattas om ett par år i riksdagen och som skall gälla under en försvarsbeslutsperiod framöver. När jag säger detta, utgår jag från att kommittén skall finna överbefälhavarens A-alternativ, eller än hellre hans A+-alternativ, vara vägledande då man formulerar de långsiktiga förslagen. Anledningen till att jag utgår från att ett av dessa alternativ skall vara vägledande är att varje annat alternativ i ÖB:s förslag innebär en fortsatt urholkning, eller krympning, av våra arméstridskrafter. Jag kommer nu, fru talman, att beröra några punkter som vi är eniga om men som jag likväl fäster stort avseende vid. När det gäller de punkter där vi avviker från majoritetsskrivningarna kommer Björn Körlof i den fortsatta debatten att närmare utveckla våra synpunkter. Vi har således från moderata samlingspartiets sida accepterat att åtta äldre infanteribrigader utgår ur krigsorganisationen. Mot bakgrund av att vi tidigare motsatt oss att arméorganisationen över huvud taget behandlas med förtur vill jag gärna kommentera detta. Jag vill alltså klarlägga att vårt medgivande att lägga ner de åtta äldre infanteribrigaderna nu grundar sig på försvarsministerns i propositionen framförda försäkran att detta på intet sätt skall vara styrande för det antal brigader som försvarskommittén slutligen kan komma att föreslå. Nu må det väl sägas att det kanske är en överloppsgärning att oroa sig för brigadantalet över 21. Men då saker och ting nu inte tas i rätt ordning, så är det viktigt att försvarskommittén trots allt har full handlingsfrihet kvar. 17 Prot. 1988/89:121 = Utskottet har också haft att ta ställning till rikets indelning i milooch 25 maj 1989 civilområden. Vi har inte här motsatt oss att Milo Bergslagen sammanläggs med Milo Ö till ett nytt Milo Mitt. På denna punkt kommer säkerligen Björn Planering och ansla, z tr se É Körlof att utveckla våra synpunkter något mera. för det militära för NE = ST EN Svaret min I anslutning till denna fråga har föreslagits inrättandet av en rörlig enhet vid Milo V, en enhet som i händelse av ofred skulle ingripa och ge stabsförstärkning i vilket som helst av de övriga militärområdena. Utskottet delar helt överbefälhavarens och försvarsministerns uppfattning om vikten av den rörliga enheten och har på denna punkt en stark bifallsskrivning. Vad gäller frågan om milobefälhavarens ställning i Milo Väst har propositionen varit föga upplysande. Således framgår inte om militärbefälhavaren följer den rörliga styrkan till ett nytt operationsområde eller om han skall stanna kvar och tillsammans med civilbefälhavaren ha ansvaret för militärområdet. Följaktligen har utskottet för klarhetens skull närmare velat precisera sitt beslut. Utskottet har därvid funnit att militärbefälhavaren i Milo V, liksom militärbefälhavarna i övriga militärområden, helt oberoende av var de rörliga styrkorna opererar finns i sitt militärområde. Utskottet har gett uttryck för sin vilja att militärområdet i väst skall ha en i förhållande till andra militärområden helt likartad stabsfunktion. Jag utgår från att de ändrade dispositioner som ÖB i anledning av detta beslut nödgas göra uteslutande skall vara ägnade att främja ett bättre svenskt försvar. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer som är fogade till betänkandet och som undertecknats av moderata företrädare.

Fru talman! Balans, fullföljande av fattade beslut, trovärdighet, det är tre begrepp som är betydelsefulla för alla samhällssektorer, men för totalförsvarets förmåga är de helt avgörande. Tyvärr styr dessa teser inte den socialdemokratiska regeringens handlande. Som följd av detta har ett bra försvarsbeslut, 1987 års, havererat, och socialdemokraterna får ta på sig ansvaret. Ett försvarsbeslut består självfallet av både en ekonomisk ram och en inriktning i vad gäller materielanskaffning. Det är inte acceptabelt, som socialdemokraterna nu hävdar och följer upp i handling, att beslutets ekonomiska planeringsnivå ligger fast, trots att beslutad materiell förnyelse inte kan ske. Folkpartiet tar i sin motion helt avstånd från denna handläggning och yrkar på att medel skall tillföras för att man skall kunna fullfölja beslutet. Vi behöver balans, därför att totalförsvaret i realiteten endast har den styrka som kan uppnås i den svagaste delen. Vad hjälper det om sedan andra delar är väsentligt starkare? Utformningen av totalförsvaret är sedan helt avhängigt av att fattade beslut fullföljs. Vad hjälper det om man beslutar om förstärkningar och förändringar, om besluten aldrig blir verklighet? Inom försvarspolitiken har faktiskt trovärdigheten två dimensioner: trovärdighet i vad gäller styrka och kapacitet av sådan grad att den kan vara ett stöd för vår neutralitetspolitik och trovärdighet inför de inom försvaret 18 anställda och inför de värnpliktiga. Man skall känna att det finns förutsättningar att klara de uppgifter som åläggs. Frågan om balans inom den civila delen av totalförsvaret var aktuell inför Prot. 1988/89:121 det förra försvarsbeslutet. För första gången lade man fast krav på 25 maj 1989 likställdhet. Att uthållighet och beredskap mellan olika samhällssektorer Planering ock sralde skall vara samstämmig borde vara en självklarhet, men så var ingalunda fallet = ER ER = 2 at a för det militära förtidigare. Att vi fortfarande har stora obalanser inom försvarsmakten är ingen vet ram svaret, m.m. hemlighet. Vi dras med stora kvalitativa brister. Numerären har under lång tid fått styra utformningen av markstridsförbanden. I praktiken kommer detta troligen att vara utslagsgivande. Vi kan inte dra nytta av att vårt militära försvar i flera avseenden har internationellt sett mycket moderna och effektiva system. Folkpartiet har länge fört fram förslag för att få bort just de trögheter som lett till obalanser inom såväl de militära som de civila delarna av totalförsvaret. Den inriktning som lades fast i 1987 års försvarsbeslut innebär omprioriteringar och klara anvisningar om var förstärkningar är särskilt angelägna. Man övervann därmed de hinder som länge stoppat möjligheterna att få ett balanserat totalförsvar. I och för sig är inte försvaret annorlunda än andra sektorer av samhället. Där finns samma problem som vi ser inom alla delar av den offentliga sektorn. Vi behöver ”reformer genom omprövning” för att få ut största möjliga effekt. Bara om totalförsvaret fungerar effektivt kan vi uppnå att personalen känner förtroende för dess förmåga. Detta är också en förutsättning för att man skall kunna rekrytera och behålla just den kvalificerade personal som behövs. Inför 1987 års försvarsbeslut uppnåddes enighet om en förstärkning av totalförsvaret, detta för att ge ökad trovärdighet. Möjligheter fanns då att nå den balans som är nödvändig för ett effektivt totalförsvar. Kraven från folkpartiet på omprioriteringar följdes upp med förslag om ökade totala resurser. Kraven fanns i vår partimotion inför 1985/86 års riksmöte och låg till stor del till grund för 1987 års försvarsbeslut. Försvarsmaktens operativa förmåga måste förstärkas. I vår partimotion från januari i år redovisar vi vår syn på vad som krävs av totalförsvaret för att det skall vara ett starkt stöd för stabiliteten i Norden. Vi redovisar vår uppfattning om den lämpliga utvecklingen av totalförsvaret både i kvalitativt och i kvantitativt avseende. Enligt vår mening har det inte skett något som ger anledning till förändringar jämfört med 1987. De då beslutade förstärkningarna måste därför i allt väsentligt genomföras som grund för nästa försvarsbeslut. Detta är helt i linje med vad som fordras för en god försvarspolitik. Man måste fullfölja de beslut som har fattats. Folkpartiet anser att det är viktigt att vi får en förstärkning av försvaret och att innehållet i 1987 års försvarsbeslut förverkligas. Av den anledningen anser vi att medel skall tillföras. Vi yrkar alltså att riksdagen för de närmaste två budgetåren anvisar 400 resp. 800 milj.kr. utöver vad som föreslås i propositionen. Det är beklagligt att regeringen inte på samma sätt tar sitt ansvar. Resultatet av regeringens handlande kan inte bli annat än katastrofalt för vårt totalförsvar. Det faktum att myndigheterna i underlaget till försvarsbeslutet underskattade kostnaderna kan inte få ge till resultat att vi ändrar den inriktning som lades fast vid försvarsbeslutet. Vi i folkpartiet anser inte att det är ansvarsfullt att skriva ned kraven på totalförsvaret. Man förlorar då sambandet mellan säkerhetsoch försvarspolitiken. Resultatet av brist på vilja att uppfylla fattade beslut blir ett allvarligt hot mot trovärdigheten till 19 vårt totalförsvars förmåga och till möjligheterna för de försvarsanställda att finna sin verksamhet meningsfull. Och det blir ett hot mot de värnpliktigas förmåga att känna tillförsikt inför sina uppgifter. Det fanns beslut om ökad materielanskaffning på fyra områden, som gavs en framträdande roll i det förra försvarsbeslutet. Dessa områden var helikoptrar för sjuktransporter, kvalificerat luftvärn, ubåtar och tunga kustrobotar. Helikoptrar behövs i första hand för sjuktransporter i övre Norrland. Det måste vara möjligt att kunna föra skadade soldater till operationsbordet inom två tre timmar. Vi vet att får längre tid förflyta ökar dödstal och invaliditet närmast dramatiskt. Här är det verkligen fråga om trovärdighet för hela försvaret av övre Norrland. Överbefälhavaren har visat analyser av sjukvårdsbelastningen vid alternativa angreppsfall, där tusentals skulle kunna komma att dö, eftersom de inte skulle komma till sjukhus i tid. Bara vetskapen om att organisationen har dessa brister skulle komma att påverka stridsvilja och uthållighet mycket negativt. Det är också enligt vår mening en viktig markering i försvarsbeslutet att man ökar antalet bataljoner luftvärn med medellång räckvidd. Den senareläggning som nu skett i ÖB:s planering är otillfredsställande. En viktig del av beslutet gällde marin förnyelse. Denna innebar såväl en utökning av antalet ubåtar från 12 till 14 som anskaffning av tung kustrobot. Beslutet innebar att antalet ökade från 1 till 4, vilket bl.a. skulle medge att ett batteri regelmässigt skulle kunna vara baserat på Gotland. Det är inget tvivel om att den marina förnyelsen har utarmats jämfört med intentionerna i 1987 års försvarsbeslut, och detta är oacceptabelt. Vi anser att det överslagsmässigt krävs omkring 1,2 miljarder kronor utöver de medel som ligger i regeringens förslag. Tack vare att regeringen föreslår pengar för utredningsuppdrag till industrin och repetitionsutbildning blir resultatet av vårt förslag att sammanlagt 2,4 miljarder kronor tillförs försvaret. Satsningarna på industrin är naturligtvis mycket angelägna och välkomna. Fru talman! Regeringen har i propositionen föreslagit att ett nytt utbildningssystem införs för flottan. Man har då bejakat det positiva ställningstagande som gjordes i 1987 års försvarsbeslut till ett nytt marint utbildningssystem, men låter i förslaget en förändring för kustartilleriet anstå. Vi anser att marinens utbildningssystem måste ses i ett sammanhang och yrkar därför avslag. De beredskapskrav som finns på marinens förband och den gemensamma yrkesofficersutbildningen är skäl som gör att genomförandet av principbeslutet bör anstå, tills ett samlat förslag kan behandlas av riksdagen. Riksdagens uppdrag till ÖB att ge underlag till beslut om en ny arméorganisation redovisades i FU88. Både genom denna och FMI 2000 har ÖB tagit viktiga steg mot en förändring av försvarsmakten. Ett förslag som bejakas i propositionen är förändring av principerna för ledning inom försvarsmakten. Vi välkomnar de förändringar som föreslås ske, vilka syftar till att ge ökat utrymme för kreativitet och initiativ. Viser det hela som resultat av just ”inre omprövning”. Förslaget ligger väl i linje med den ”inre reformation” som folkpartiet anser nödvändig inom den offentliga sektorn. Vi anser det därför riktigt att riksdagen tar ställning och tillstyrker ÖB:s förslag om decentralisering. Folkpartiet välkomnar givetvis också förslaget att lägga ned de äldre Prot. 1988/89:121 infanteribrigaderna. Det är ett viktigt steg och möjliggör också att vi får en 25 maj 1989 högre kvalitet på de viktigaste förbanden. Samtidigt bejakar vi de förslag som ÖB lämnar för att möjliggöra en ökad differentiering av värnpliktsutbildred al Bläg ningen. Vår grundsyn är att ingen värnpliktig skall genomgå längre utbildför 2 itära förs svaret, m.m. ning än vad som behövs för att lösa sin uppgift. Det är därför beklagligt att maninte bifaller myndigheternas förslag att inom ramen för försöksverksamhet med fem månaders utbildning pröva möjligheten att under två och en halv månad utbilda personal till de s.k. skyddsstyrkorna. Vi kan givetvis som politiker inte bedöma möjligheterna att nå utbildningsmålet. Just därför bör fackmännen ges den möjligheten. Fru talman! Till sist: Britta Bjelle har i en motion tagit upp frågan om de värnpliktigas försäkringsskydd. Frågorna i motionen har på grund av hennes yrkande behandlats även tidigare, och svaret har då liksom nu blivit att beredning av frågan pågår i departementet. Nu kan man inte längre nöja sig med det beskedet. Något måste göras. Det är stötande, att om en ogift värnpliktig avlider, får föräldrarna endast ett halvt basbelopp som begravningshjälp. Detta är i dag ca 13 000 kr. Alla som har vetskap om begravningskostnader känner till att denna summa täcker endast själva jordfästningskostnaderna och ingenting av de övriga kostnader som uppstår vid ett dödsfall. Det kan inte vara rimligt att föräldrarna skall, förutom den sorg som de har drabbats av, ha kostnader för ett dödsfall som har inträffat när sonen fullgjort tjänstgöring på grund av en pliktlag. Till detta kommer att många värnpliktiga är skuldsatta. Det kan gälla bil, motorcykel eller lägenhet, där lånen måste betalas. Om försäljning av det ägda inte inbringar summor som täcker lånesumman, blir de anhöriga betalningsansvariga. Den enda möjligheten att klara sig från detta är att låta dödsboet gå i konkurs. Det finns inga exempel på att så har skett. Med säkerhet beror detta på att föräldrarna hellre tar utgiften än att de låter den omkomne sonens dödsbo gå i konkurs. Som det nu inte skulle räcka med dessa brister i försäkringsskyddet är de värnpliktiga inte heller försäkrade på sin fritid. De jämställs alltså inte med skolungdomar utan med arbetstagare. Men de har inte alls en arbetstagares möjlighet att själva teckna och betala egna försäkringar. Ekonomin är ansträngd för en värnpliktig. Att de värnpliktigas försäkringsskydd bör förändras står helt klart. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga de reservationer som folkpartiet står bakom i betänkandet.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Fru talman! Vårt land har sedan lång tid valt den alliansfria linjen. Den politiken är de politiska partierna ense om. Vår strävan att förhålla oss neutrala i krig har självfallet medverkat till att vårt land har ett starkt försvar i förhållande till sin storlek. Häri ligger vår förmåga att, utan hjälp utifrån, försvara vårt land i ofredstid. 21 Vårt försvar skall således vara fredsbevarande och krigsavhållande. Vår förmåga att upprätthålla ett trovärdigt invationsförsvar är härvid av grundläggande betydelse. Kvantitet och kvalitet måste anpassas så, att försvarsmaktens förmåga att lösa sina uppgifter tas på allvar i omvärlden. Klimatet ute i världen har förbättrats genom supermakternas påbörjade dialog. INF-avtalet innebar skrotande av samtliga landbaserade medeldistansmissiler. Men nedrustningsarbetet måste gå vidare. De signaler som Sovjetledaren givit om de konventionella styrkornas minskning i Centraleuropa är positiva. Säkerhetspolitiskt är det ännu för tidigt att dra slutsatser av denna utveckling. Jag delar bl.a. försvarsministerns uppfattning att vi i dag inte kan sänka garden utan måste avvakta utvecklingen på sikt. Samtidigt som vi hör löften om nedrustning pågår fortfarande kränkningar av svenskt vatten i Östersjön. Som litet land utanför allianserna måste vi vara fast beslutna att skydda landets territorium och demonstrera för omvärlden att våra gränser inte får kränkas. För ungefär ett år sedan fattade riksdagen beslut om ”förstärkning av skyddet mot främmande undervattensverksamhet”. Centern deltog i den uppgörelsen, som tillförde marinen 700 milj.kr. Det är inget tvivel om att våra marina enheter blivit skickligare i jakten på främmande ubåtar. Erfarenhet och bättre materiel bidrar till detta. Men självfallet är vi inte nöjda förrän kränkningarna helt har upphört. Fru talman! Vi har under senare tid upplevt en intensiv debatt i försvarsfrågan. Anledningen är 1987 års försvarsbeslut, som byggde på en uppgörelse mellan socialdemokraterna och folkpartiet. När beslutet fattades betecknades det av socialdemokrater och folkpartister som ett trendbrott för försvarsekonomin. Det s.k. trendbrottet har nu, två år senare, lett till totalt sammanbrott. Socialdemokraterna och folkpartiet är numera oense om vad man fattade beslut om: var det innehållet — materielen — eller var det den ekonomiska ramen? Syndabocken söks nu i planeringssystemet, och det är en uppgift för sittande försvarskommitté att analysera och lägga fram förslag till förändringar. 1984 års försvarskommitté klarade inte av att framlägga något förslag om arméns framtida fredsorganisation. ÖB fick därför av regeringen i uppdrag att med en oförändrad ekonomi arbeta fram ett förslag. Förra året lade ÖB fram det nu välbekanta FU 88-materialet — ett mycket omfattande förslag, som innebar stora förändringar i arméns struktur. Centern kritiserade på ett tidigt stadium arbetsgången. Vi ansåg att det parlamentariska inslaget borde ha varit med från början i FU 88-arbetet. Fru talman! För ett år sedan, när riksdagen antog betänkandet om ”planering och anslag” till försvaret, hade centern en reservation där vi pekade på svagheten i avsaknaden av parlamentariker i det pågående arbetet. I reservationen står: ”Med de tidsförhållanden som nu är aktuella finns enligt utskottets mening en betydande risk att beredningsarbetet inför 1989 års mellanbeslut erhåller en tämligen summarisk och ytlig parlamentarisk förankring, vilket torde försvåra uppnåendet av största möjliga enighet i riksdagen när denna skall ta ställning till regeringens proposition”. Fru talman! Vi fick rätt på den punkten. En kommitté tillsattes som på drygt två månader skulle ta ställning till den största regementsnedläggelsen sedan 1925. Moderaterna ställde sig utanför. Folkpartiet hoppade av efter några veckor. Regeringen fick sig en ordentlig bakläxa och tillsatte därefter 1988 års försvarskommitté. Den 15 juni lägger kommittén fram betänkandet om arméns grundorganisation. Man kan tillägga att många orter ute i landet med spänning väntar på den dagen. I den proposition som ligger till grund för dagens betänkande föreslår försvarsministern att den militära utgiftsramen under nästa budgetår tillförs ytterligare 580 milj.kr. och 625 miljoner för budgetåret 1990/91. Jag hälsar med tillfredsställelse att regeringen föreslår mer pengar till repetitionsövningar och till utvecklingsuppdrag inom försvarsindustrin. Men det finns andra förslag som vi inte känner lika starkt för. Fru talman! Vårt land är vidsträckt och har en lång sjögräns. Vi har behov av en stark marin. För tillfället är utvecklingen för våra varv oroväckande. Sven-Olof Peterson kommer senare att utveckla vår syn på Karlskronavarvet och marinen. Vi har ett behov av ett starkt flygvapen och luftförsvar. Ett fullföljande av JAS-projektet ser vi som en nödvändighet, dels för vårt flygvapen, dels för svensk flygindustri. Det krävs på grund av vårt lands vidsträckta yta ett stort antal arméförband. FU 88-förslaget innebär en kraftig minskning av armén. Med oförändrad ekonomi ryms endast 17 brigader. ÖB anser i perspektivplanen att behovet är 21 brigader. Centern delar ÖB:s uppfattning i den frågan, och vi accepterar därför nu avvecklingen av IB 66-brigaderna. Fredsorganisationen utreds för tillfället. Om FU 88 får genomslag i utredningen innebär detta en nedläggning av ett flertal regementen. Centern har som grundläggande inställning att varje län skall ha ett regemente eller militär myndighet. När nu ett antal regementen hotas, strider det mot centerns decentralistiska syn. Vårt försvar har en stark folklig förankring ute i samhället. Det är viktigt att detta stöd även i fortsättningen kommer att bestå, inte minst med tanke på frivilligorganisationernas arbete. Grunden i det militära försvaret skall utgöras av allmän värnplikt för män. Den allmänna värnplikten är av avgörande betydelse för att vi alla skall känna delaktighet i försvarssträvandena. I FU 88 föreslogs en radikalt nedkortad värnpliktsutbildning. Det förslaget har nu med kraft avfärdats. Det är endast folkpartiet som fortfarande driver tioveckorsutbildningen. Nu vill utskottsmajoriteten under två år genomföra försök med fem månaders grundutbildning. Från centerns sida har vi ingenting att anmärka mot en försöksverksamhet. Däremot anser vi att försöken skall pågå ett år, för att därefter utvärderas i försvarskommittén. Repetitionsutbildningen har av ekonomiska skäl fått stryka på foten under senare år. Den resursförstärkning på 200 milj.kr. som nu tillförs ser vi som ett klart framsteg. Förra året föreslog vi ytterligare 100 miljoner till repetitionsutbildningen. Den gången ansåg socialdemokraterna att det var ett marginalt tillskott, som saknade betydelse. Från centerns sida anser vi repetitionsutbildningen så viktig för upprätthållande av vår försvarsförmåga att riksdagen nu bör uttala att ytterligare medel bör tillföras för budgetåret 1990 90. Tillskottet skall användas för anskaffning av ytterligare en kustkorvett. För budgetåret 1990/91 vill vi öka ramen med 600 milj.kr. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till samtliga reservationer där Gunhild Bolander och jag står antecknade.

Fru talman! Arne Andersson i Ljung inledde sitt anförande med att uttrycka en viss oro över att vpk har möjlighet till inflytande över försvarspolitiken och sin oro över en möjlig samsyn i en del frågor mellan vpk och socialdemokraterna. Jag kan förstå att det för moderaterna, vilkas hjärtefråga försvaret under mycket lång tid varit, är oroande att det finns andra intressen som kan komma att påverka. Men det är i princip inte konstigare att svenska folkets vilja kommer till uttryck i de frågorna än att den gör det i alla andra frågor på det politiska fältet. Jag utgår från att Arne Andersson i Ljung i framtiden inte kommer att hemfalla åt vulgärpropaganda, utan att han accepterar den åsikt kommunisterna i Sverige har om Sveriges militära försvar. Det är faktiskt vår ärliga uppfattning att försvaret är ett medel för att hävda vårt oberoende, att verka för fred och avspänning i världen, och ingenting annat. Om man ser till vilka anslag för den militära budgeten de olika partierna tänker sig för det kommande året, finns det, för en utomstående betraktare, trots allt ganska små skillnader. Hela anslagsramen är på ca 30 miljarder. Det finns några partier som vill öka den. Moderaterna vill höja anslaget med 500 milj.kr. för nästa budgetår, folkpartiet vill höja med 400 milj.kr., och centern med 100 milj.kr. Utöver dessa förslag finns regeringsförslaget, och sedan finns det några partier som vill sänka anslagen. Miljöpartiet vill sänka med 255 milj.kr., och vänsterpartiet kommunisterna vill sänka med 750 milj.kr. Jag bortser här från effekter av en eventuell nedläggning av JAS projektet. Det är litet svårt att i dag med bestämdhet säga vad detta kan innebära. Om vi granskar historien och ser litet på vad som hänt för Sveriges del och på den utrikespolitik och säkerhetspolitik som bedrivits, kan vi konstatera att Sverige under lång tid haft fred. Om nu det militära försvaret har varit den mest verksamma faktorn bakom detta förhållande, har vi ändå oavsett variationerna i anslag till försvaret behållit vår fred. De ansvariga inom militärledningen har städse sagt att anslagen legat på operativ miniminivå, oavsett vilka variationer som funnits när det gäller pengar och faktiska resurser — vad nu detta kan betyda för den fortsatta analysen. Den säkerhetspolitiska bilden har å andra sidan varit stabil i den meningen att hot har uttryckts mot Sverige. Sverige är hotat och utsatt. Det kvittar vad som än händer runt om i världen — Sverige är hotat! Minskar rustningarna i Centraleuropa, får Nordkalotten-området ökad relativ betydelse, och därmed ökar möjligen hoten mot Sverige. Jag vet inte vilken relevans och styrka den här typen av argument har, och jag hoppas att vi inte får tillfälle att ha tillgång till facit. Det man kan misstänka är att vi här har att göra med mycket starka krafter, som inte bara värnar om Sveriges oberoende och möjlighet att utvecklas på ett sätt som vi själva bestämmer. Här finns, liksom i många andra sammanhang, starka ekonomiska krafter som har intresse av att produktionen av krigsmateriel hålls vid liv och likaså spänningen som krävs för att motivera denna produktion. Det mest spektakulära exemplet på detta är naturligtvis JAS-projektet. Argumenten är väl kända. De flesta vet vad vänsterpartiet kommunisterna anser om detta och vad de ekonomiska krafterna i Sverige anser. I ett längre perspektiv är det naturligtvis sorgligt att man inte förmår kanalisera avancerade tekniska utvecklingsprojekt till det civila området. Det svenska folket accepterar att vi utvecklar vapen. Den teknologi som utgör den absoluta spjutspetsen finns inom JAS-projektet. Låt oss göra tankeexperimentet att vi kunde satsa motsvarande antal miljarder på järnvägens utveckling. Inom detta område finns också kvalificerade forskningsuppgifter inom metallurgi, elektronik, hydraulik, och snart sagt varje industriell teknik. En industrination som Sverige med en hög teknisk utveckling skulle alltså inte sakna utvecklingsprojekt om kunnande, kapital och forskning kunde riktas mot dessa områden. Nu är det som det är, och jag inbillar mig inte att vi inom den närmaste tiden skulle kunna spara särskilt mycket pengar genom att i dag skrota JAS-projektet. Det fordras massiva insatser för att få produktionskapaciteten inriktad på annat. Vad är det som hotar vårt oberoende? Vad är det som gör att de militära rustningarna här hos oss och runt om i världen är så nödvändiga för att värna oberoendet? Vad är militära hot, och vilka av dessa militära hot skall lämpligen mötas med militära medel? Vi har inte haft tillgång till facit, och jag hoppas att vi inte kommer att få det. Men det man kan misstänka, mot bakgrund av det jag tidigare sagt, är att den militära styrkans betydelse för vår möjlighet att föra en oberoende politik förmodligen är betydligt mindre än vad vi i dag föreställer oss. Jag menar — och kommunisterna i Sverige menar — att den militära delen av de svenska totalförsvarsansträngningarna bör minska. För att nå det måste vi naturligtvis ta till styrmedel, och de styrmedlen heter pengar. Det är anslagen som vi beslutar om i denna kammare som är styrmedlen. Det utrikespolitiska läget karakteriseras av positiva förändringar. Warszawapaktsländernas utrikesministermöte i Berlin i början av april i år är ett uttryck för en önskan om en fortsatt avspänning och fred, men det ledde också till en mängd konkreta resultat och förslag till vad som kan göras. Dessa upprepade initiativ kan naturligtvis inte i längden stå oemotsagda. Vi måste reagera på dem. En upplyst opinion överallt i världen kommer att tvinga statsledningarna att reagera, och då rimligtvis på ett sätt som svarar mot det man säger sig vilja uppnå, nämligen nedrustning och avspänning. Vad kan vi göra i Sverige? Vi måste naturligtvis i handling visa att vi stöder denna utveckling, och visa att vi vill arbeta för samma sak. Det innebär Prot. 1988/89:121 möjligen att vi i någon mening tar en risk. Det kan från militärpolitisk synpunkt förhålla sig så. Men är det inte värt att ta risker för freden? Det är ju precis det som hela det militära försvaret går ut på. Det är naturligtvis ohållbart att fortsätta att bedriva en politik i vilken vi låtsas som om ingenting egentligen har hänt, där vi säger att ingenting händer men att förmodligen någonting kanske kommer att hända — men detta är ytterst osäkert, och vi gör klokast i att tills vidare låtsas som om ingenting har skett. En sådan politik är inte hållbar om vi menar allvar med vårt tal om nedrustning och avspänning. Det pågår i försvarskommittén ett arbete som nu ger oss en unik möjlighet att ta till vara den tendens till utveckling som skett i vår del av världen. Det ger oss en möjlighet att i handling visa vad vi vill och bli ett exempel för övriga länder i motsvarande situation. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som vpk står bakom.

Fru talman! Jag vill mycket bestämt och raskt ta bort den oro som Jan Jennehag kände för mitt demokratiska sinnelag. Jag skall inte heller, i enlighet med hans förmodan, hemfalla åt någon vulgärpropaganda. Det jag ytterst ville uttrycka med min formulering var att jag kände oro för Sverige och den svenska socialdemokratin. Om socialdemokratin mot bakgrund av de stora händelser som nu är på gång lägger i dagen så låga försvarspolitiska ambitioner att de passar vänsterpartiet kommunisterna, är det en anvisning om att socialdemokraterna kanske har hamnat snett. För den skull framhöll jag att vi borde få överläggningar på en högre nivå och med en bredare bas. Det var alltså inte riktat mot Jan Jennehag. Jag vill också replikera Jan Jennehag på ytterligare en punkt. Det gäller funderingarna om huruvida det är ett nära eller ett mindre nära samband mellan civil och militär produktion. Tror Jan Jennehag att det utvecklingsarbete som bedrivs vid Saabs flygdivision skulle ha kunnat ge möjlighet till den stora order som företaget fått från ett mycket stort amerikanskt flygföretag, om inte utvecklingen av ett civilt flygplan och ett militärt flygplan hade skett parallellt? Tror Jan Jennehag inte att det finns några samband mellan de möjligheter som skapas då dessa olika typer av produkter utvecklas?
Fru talman! Jag vill först till Arne Andersson i Ljung säga att jag noterar hans klarläggande. Det är alltså inte egendomligare än att vi har olika åsikter i dessa frågor. När det sedan gäller militära utvecklingsprojekt är det självfallet så att man också kan få civil nytta av sådana. En hydraulpump i ett flygplan är förmodligen användbar också någon annanstans. Likaså är drivmotorn till en robot förmodligen användbar för kommunikationsändamål, teleteknik och elektronik. Men det är inte det som är poängen, utan frågan är: Vilken del av den tekniska forskningen skall inriktas dit man främst vill ha den? Vill man utveckla militära projekt, gör man naturligtvis det. Från dessa blir det ett visst spill, där det civila samhället har möjligheter att plocka smulor. Men om man vill utveckla produkter för det civila samhället, skall man naturligtvis gå direkt på de projekten, inte gå en omväg för att genomföra dem. Frågan är: Hur skall vi i en marknadsekonomi kunna styra resurser dit där vi behöver dem, när marknaden inte ställer upp? Den sorgliga sanningen är den att vi i Sverige fått sådana utvecklingsoch forskningsmöjligheter via militärindustrin, eftersom svenska folket har varit berett att satsa resurser på denna.

Fru talman! Låt mig börja med ett par mindre organisationsfrågor, som utskottet har tagit ställning till i detta betänkande. Liksom tidigare talare yrkar jag bifall till reservation 2 och därmed till en organisation som för Dalarna till militärområde Nedre Norrland. Likheter i totalförsvarssituation, ansvar för Norrlandsförbindelser och Norrlandsbrigader är skäl som måste väga tungt i detta sammanhang. En annan organisationsfråga tas upp av Kerstin Ekman och Hans Lindblad, folkpartiet, i reservation 3. Här handlar det, liksom när vi senast debatterade vapenfristyrelsen, om respekten för de vapenfria värnpliktiga. Denna fordrar att totalförsvarets skyddsskola, där många vapenfria placeras, får en fristående ställning gentemot krigsmakten. Jag yrkar, trots att jag inte tillhör reservanterna, bifall till motion Fö1l3. En tredje reservation, som berör något som kan förefalla som en detalj, handlar om flyttning av flygflottiljen i Uppsala. För en uppsalabo är det emellertid en mycket viktig fråga. På oklara grunder har olika regeringar vägrat att släppa till litet av flygets mark för att åstadkomma den enda realistiska förbifartsvägen norr om Uppsala. Tusentals människor lider av buller och avgaser, inte bara från flyget utan främst från den biltrafik som tvingas genom staden. Det är vidare oförsvarligt att på detta sätt ha ett fett militärt mål praktiskt taget inne i en storstad. Tydligen är en flyttning av flottiljen den enda möjliga lösningen. Det skulle vara bra regionalpolitik, och det skulle ge Uppsala en möjlighet att få balans på bostadsmarknaden. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 34 från vpk och miljöpartiet. Låt mig så gå in på mera riksövergripande frågor. Ett försvar i kris har vi fått höra mycket om det senaste året. Om vi värnar om landet kan vi inte bara köra på i gamla hjulspår utan måste börja med ett konstruktivt nytänkande. Då får vi, som jag ser det, inte heller vara rädda för radikala tankar och för att satsa på att konkretisera sådana. Låt oss ordentligt pröva hur långt de radikalpacifistiska idéerna bär. Kan de manövrera ”hangarskeppet Götaland”, eller kan de ge oss en plan för hur vi skall kunna bygga om det för att behålla det som det vackra kryssningsfartyg som det kunde vara? I anslutning till vad som anförs i reservation 5 vid detta betänkande yrkar jag för miljöpartiets del att vi måtte få de nytänkande utredningar som här krävs. Jag yrkar bifall till denna reservation. Såvitt jag begriper består den verkliga krisen inte i att det fattas pengar till att beställa nya flygplan, fartyg och stridsvagnar utan i att försvarssatsningarna har blivit irrationella och görs på ett föråldrat sätt. Det är inte rationellt att lägga miljarder på något hundratal stridsfarkoster, när landet lätt kan lamslås av några små sabotagegrupper som riktar angrepp mot våra kärnkraftverk, elnät, datasystem eller vattenverk. Medan utredningarna arbetar måste vi söka åtgärda den uppenbara obalans som råder mellan beredskapshänsyn i samhällsplaneringen och de ekonomiska satsningarna på krigsmakten. Den krigsmakt som vi för närvarande måste hålla oss med bör få en organisation som är anpassad till vitt skilda hotbilder och till våra förutsättningar, dvs. att Sverige är ett stort skogsland med liten befolkning. Jag yrkar bifall till reservation 19. Vi skall utgå från nämnda förutsättningar och inte söka tävla med stormakternas flygplansutveckling. JAS-projektet bör omgående stoppas. Jag yrkar bifall till reservation 21. Istället skall vi se framåt och inse att försvarshänsyn och ekologiska hänsyn går hand i hand. Jag yrkar därför bifall till reservation 36, och jag ger därmed stöd till den motion där det föreslås att vi skall avsätta 300 milj.kr. till en fond för sådan landsbygdsutveckling som är särskilt viktig ur försvarssynpunkt. Ett folktomt land är inte försvarbart. Ekologiskt lantbruk fordrar fler landsbygdsmänniskor och gör därmed landet lättare att försvara. Vår syn på JAS och pansarvapen leder till lägre kostnader för krigsmakten, och därmed kan ramarna minskas, som vi har föreslagit i motion Fö16. Jag yrkar bifall till reservation 13 och reservation 18, där inriktningen av huvudprogrammen anges. De stora besparingarna gör vi genom avveckling av JAS-projektet. På grund av en överdriven tro på våra flygtraditioner och kanske som en efterapning av stormakternas krigsorganisationer har denna gökunge lagts i vårt lilla vackra bo. Vår spetsteknologi, som Jan Jennehag har varit inne på här, skall inte finnas i utvecklingen av stridsfarkoster utan inom ekologisk teknik. En klok uppbyggnad av armén kommer att ge besparingsmöjligheter under kommande budgetår. Förvisso bör vi behålla försvarsområdesregementena, men ett flertal kasernetablissemang kan avvecklas inom specialtruppslagen. Funktioner kan integreras inom försvarsområdesregementena. Arméns operativa målsättning bör omformuleras från ”möta, hejda, slå” till ”möta, hejda, svälta ut”. Likaså torde det finnas besparingsmöjligheter inom vissa delar av marinen, även om ubåtsskyddet fordrar fortsatt uppbyggnad. Jag yrkar bifall till reservation 23 och därmed till en snabbare utbyggnad av bevakningslinjer mot ubåtar. Östersjöns vatten ger, som vi fått erfara, en utmärkt favör för ubåtsvapnet. Detta bör vi utnyttja. Ubåtsvapnet kan användas för att avskräcka en stormakt med invasionsplaner. Ett invasionsföretag torde inte övervägas mot ett land med ubåtsvapen och talrika jägarförband. Vi behöver en varvsindustri. För försvarets räkning är Karlskronavarvet mest lämpat. Jag yrkar bifall till reservation 39. Vi behöver även annan försvarsindustri och utveckling av pansarvärnsvapen och andra vapen som kan göras i längre serier. Den struktur miljöpartiet förespråkar på krigsmakten leder till vapen som vi kan tillverka själva. Exporten och importen av vapen kan avvecklas, även om det kan vara i sin ordning att ha bilaterala avtal med andra alliansfria länder om viss vapenutveckling. Pengar till nödvändig vapenutveckling och utökade repeti tionsövningar behöver inte tillföras extra, som regeringen föreslår, utan kan tas från JAS-projektet och minskat pansar. Svenskt försvar i alla dess former skall ha en stark och bred folklig förankring. Våra bygderegementen, försvarsområdesregementena, har en väsentlig del i detta, och de bör kunna få vidgade uppgifter inom totalförsvar och räddningstjänst. Kanske är det svårt att göra om hela regementen till miljövärnsförband, som har föreslagits — intressant nog från olika håll — men den typen av verksamhet bör definitivt in vid regementena. I en modell där den allmänna värnplikten utvecklas till en allmän samhällstjänsteplikt utgör bygderegementena en stor resurs. Tillsammans vore bygderegementen och samhällstjänst något ytterst kraftfullt att ställa upp mot de verkliga hot som i dag finns mot vårt samhälles existens. Miljöhoten är faktiska och siffermässigt påvisbara. Hoten om militär invasion från öster eller väster, norr eller söder kan uppkomma, men låt oss ta upp kampen mot de påvisbara hoten, samtidigt som vi har en beredskap för alltjämt tänkbara militära hot. Jag yrkar bifall till reservation 33 om vidgade uppgifter för försvarsområdesregementena. Varför inte inleda med en försöksverksamhet i t.ex. Växjö? Sammanfattningsvis, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer där miljöpartiet de gröna finns med plus reservation 3 från folkpartiet och för övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är nog få anföranden som hållits här i kammaren och som har gällt försvaret som har innehållit mera gökungar och ekologi än det vi nyss hörde. Nu vill jag inte säga att det för den skull var ett dåligt anförande. När Paul Ciszuk trots allt sade, på miljöpartiets vägnar, att han vill bevara våra landskapsregementen, klappade mitt hjärta under ett kort ögonblick litet varmare för både Paul Ciszuk och miljöpartiet. Men vid närmare eftertanke blev jag bekymrad för hur denna vänskap i frågan om landskapsregementena rätt skall kunna nyttjas, för jag förstod inte riktigt vad Paul Ciszuk avsåg på miljöpartiets vägnar att använda regementena till. Om jag förstod rätt, var avsikten inte att behålla ett militärt försvar i den mening som vi andra talar om det, helt enkelt därför att sabotagegrupper lätt skulle kunna slå ut vitala funktioner i samhället. Det är risk för det, och då vill jag ställa en fråga till Paul Ciszuk. Vad vi andra tror att vår försvarsmakt skulle kunna användas till är just att skydda vitala samhällsfunktioner. Hur har ni i miljöpartiet tänkt er att dessa funktioner skall skyddas, om vi inte skall ha ett militärt försvar?
Fru talman! Det var intressanta frågor, Arne Andersson i Ljung. Det är roligt att ni vill ta upp en debatt med oss om de här sakerna. Vi har förut talat om att det skall satsas på utbildning av jägartrupper. När jag talar om att möta, hejda och svälta ut i stället för slå, menar jag att ett eventuellt fientligt invasionsföretag skall kunna avgränsas. Man skär av försörjningen, till lands med hjälp av jägarförband som ständigt hackar på fienden och till sjöss med hjälp av ubåtar. När fienden sedan är tillräckligt mör, behövs det inga pansarbrigader för att besätta området. Det var ett exempel. Så till frågan om hur försvarsområdesregementena skall användas. Många artillerifunktioner, ingenjörsfunktioner osv. kan integreras i försvarsområdesregementena. Vi har en stabil organisation via försvarsområdesregementena, och vi kan anpassa innehållet i organisationen till vad en yttre hotbild kan kräva. Här finns väldigt många olika möjligheter. Som har påpekats av större militära tänkare än av mig är det lättare att fylla en organisation med materiel än att bygga upp en ny organisation, om det skulle vara så att de militära hoten ökar. Vidare är det ganska lätt att utveckla en civil verksamhet vid landskapsregementena. Det finns säkert flera regementschefer som är villiga att flytta på staketet litet grand och måla en kasern röd. I krig måste vi naturligtvis skilja väldigt noga mellan militär och civil verksamhet, men i krig kan den civila verksamheten ta över kasernerna — militären skall ut i skogen. Jag är litet ovan vid sådana här debatter och kan inte just nu erinra mig om Arne Andersson hade någon mer fråga. Men jag får väl återkomma i så fall.
Fru talman! Det vore väl en överdrift att säga att jag är helt klar på hur Paul Ciszuk tänker sig det hela. Skulle skillnaden inte vara större än att miljöpartiet vill ha en och annan kasern röd, tycker jag att vi moderater bör ställa upp på det också, till förmån för våra landskapsregementen. Om jag förstod saken rätt, är vi trots allt överens om att de behövs. Sedan får vi väl låta enkla majoritetsregler gälla oss emellan, när vi klarar ut vad vi skall använda regementena till. Så konstig som försvarsdebatten är i Sverige nu, är faktiskt den första fråga vi skall ta ställning till om vi skall ha dem eller inte. Röda eller inte, så noterar jag att miljöpartiet ställer upp för landskapsregementena. Det tackar jag särskilt för.

Fru talman! Det är i och för sig en intressant debatt som pågår här mellan utskottets ordförande och företrädare för vpk och miljöpartiet. Jag skall inte lägga mig i den utan bara kommentera en enda frågeställning, där jag tyckte att Arne Andersson i Ljung i första hand vände sig till oss men kopplade ihop oss med vpk:s syn i försvarsfrågan. Arne Andersson hyser stor oro för den nivå som vi nu anger i anslagsfrågan, men såvitt jag förstår leder den oron inte till någon förändring av relationerna i fråga om de partipolitiska ståndpunkterna vad avser beloppens storlek. På ömse sidor om oss står, som vanligt, moderata samlingspartiet längst ut till höger och till vänster om oss, kanske något närmare än tidigare, finns vpk — eller på en högre resp. lägre nivå, om man vill uttrycka det i pengar. Det betänkande vi nu har att behandla gäller i första hand och kanske också huvudsakligen planering av och anslag för det militära försvaret. Men utskottet tar också ställning till landets geografiska indelning i militäroch civilområden. Den frågan bör enligt utskottets mening lösas så att civiloch Prot. 1988/89:121 militärområdena genomgående har sammanfallande gränser. Vidare bör ett 25 maj 1989 län militärområden. I betänkandet redovisas skäl för och skäl emot vart Kopparbergs län skall föras, skäl för såväl Nedre Norrland som för Milo Mitt. Utskottet har då funnit att de övervägande skälen i slutomgången talar för att Kopparbergs län skall tillhöra det nya mellersta området. Utifrån det biträder utskottet regeringens förslag och anser att de motioner som har yrkanden i annan riktning bör avslås av riksdagen. I en annan fråga av stor betydelse för totalförsvaret i såväl fred som krig skärper utskottet tonen och föreslår riksdagen att göra ett uttalande till regeringen om behovet av åtgärder. Åtgärderna åsyftar anskaffning och drift av helikoptrar för transport av skadade och sjuka, en fråga för såväl staten som landstingen — sjukvårdshuvudmännen — att komma överens om. Inledningsvis vill jag även peka på att nästa försvarsbeslut tidigareläggs ett år från 1992 till 1991. Innan dess avses viktiga frågor om arméns struktur och omfattning behandlas av riksdagen på förslag från 1988 års försvarskommitté. Det har sagts här tidigare att det är en märklig tågordning, men den är inte så märklig om man tänker på att detta är en eftersläpande uppgift som borde ha följt med föregående försvarsbeslut. Utskottets majoritet biträder regeringens förslag om ökade resurser för repetitionsutbildning och för att den svenska försvarsindustrin skall upprätthålla sin utvecklingskapacitet. Fru talman! Försvarsutskottets behandling och riksdagens beslut om det militära försvarets innehåll, inriktning och därav följande konsekvenser brukar vanligtvis mitt i en försvarsperiod vara någonting tämligen odramatiskt. Det är inte riktigt lika odramatiskt den här gången. Regeringens förslag, men främst markeringar om betydande penningtillskott från såväl moderata samlingspartiet som folkpartiet, visar på ett förhållande som om ej anmärkningsvärt ändå är något ovanligt. Folkpartiets och moderata samlingspartiets förslag om en i förhållande till regeringens förslag dubblerad anslagsökning innebär enligt min mening en anvisning om på vilken lägsta nivå dessa partier kommer att ange ramarna för nästa försvarsbeslut. Detta sker utan att man avvaktar försvarskommitténs arbete med såväl en säkerhetspolitisk studie som en bedömning av totalförsvarets inriktning, struktur och resursbehov. I de fall förslagen avviker från inriktningen av 1987 års beslut kan detta leda till felinvesteringar som ej ger avsedd förstärkning av vårt försvar. Det blir resurstillskott som ej säkerställer handlingsfrihet, utan låses till objekt som kan betraktas som tveksamma och i stället bli en belastning inför 1991 års försvarsbeslut. Samma bedömning gäller centerpartiets förslag om än en försiktig ökning av utgiftsramen med 100 milj.kr. första året i syfte att anskaffa ytterligare en kustkorvett. Kostnaden för en sådan torde i verkligheten belöpa sig till ett belopp omkring 500 milj.kr. Fru talman! Utskottet finner nu inte tillräcklig grund för annan bedömning av resursbehoven under de närmaste två budgetåren än den som regeringen har gjort. En betydande kapacitet hos det militära försvaret och en tillräcklig handlingsfrihet för dess framtida utveckling vidmakthålls genom de ekonomiska ramar som regeringen föreslår. Senare bedömningar kan självfallet 31 medföra behov att ändra den ekonomiska inriktningen framöver. Utskottet anser alltså att regeringens förslag bör bifallas och de nu aktuella motionerna avslås såvitt de gäller utökning av de ekonomiska ramarna för det militära försvaret. Av vad jag nu sagt framgår att utskottet har konstaterat att 1987 års försvarsbeslut inte kan genomföras som det var tänkt, och att det är nödvändigt att nästa försvarsbeslut tidigareläggs ett år. Orsakerna härtill är bristerna i underlaget för 1987 års försvarsbeslut. Vi har konstaterat att kostnaderna ökat mer än vad som hade förutsetts både i fråga om ledningsoch förbandsverksamhet och materielanskaffning. Detta har lett till att grundutbildningen inte kan bedrivas på förutsatt sätt och att repetitionsutbildningen måste reduceras. Vidare måste en allt större del av materielanslagen användas för vidmakthållandet av materielen, varigenom resurserna för förnyelse blivit otillräckliga. Utskottet vill i detta sammanhang erinra om att utskottet redan tidigare uttryckt oro för de brister som endast några månader efter det att riksdagen fattat 1987 års försvarsbeslut kunde konstateras i det underlag på vilket detta vilade. Fru talman! Jag övergår nu till att behandla JAS-projektet. I två partimotioner föreslår vpk att JAS-projektet avvecklas. De anser att Sverige inte behöver flygstridskrafter av så avancerat slag för att hävda sitt oberoende och att samhället binder stora resurser under lång tid om projektet fullföljs. Liknande tankegångar förs fram i miljöpartiets motioner. Motionärerna föreslår att JAS-projektet stoppas och att man snabbt utreder om gjorda investeringar kan räddas inom billigare projekt eller om JAS Gripen helt skall utgå. Utskottet har i olika sammanhang behandlat och avstyrkt motionsyrkanden om avbrytande av JAS-projektet. Utskottet finner inte skäl till annat ställningstagande i fråga om nu behandlade motionsyrkanden. Det bör i sammanhanget erinras om att regeringen har givit försvarets materielverk ett uppdrag att senast under maj 1989 redovisa konsekvenserna av det nyligen inträffade haveriet med provflygplanet och därvid också närmare klarlägga de ekonomiska förutsättningarna för att gå vidare med projektet. Motionerna, som alla syftar till ett avbrytande av hela projektet, bör därför enligt utskottets mening avslås av riksdagen. Av propositionen framgår också att särskilda medel har avsatts för att bibehålla en handlingsfrihet vad avser utveckling av JAS 39B under den tid som krävs för att klarlägga om det är möjligt att fortsätta projektet med acceptabla villkor. Enligt vad utskottet erfar pågår förhandlingar mellan försvarets materielverk och IG JAS om delserie två som gäller 110 flygplan. Förhandlingarna kommer att pågå under år 1989 och sannolikt även under år 1990. Utskottet vill i linje med folkpartimotionen Föl3 erinra om de utgångsvärden och utfästelser som var aktuella i samband med beslutet om utveckling och anskaffning av flygplanet och vill därvid särskilt framhålla parternas grundläggande ansvar i dessa avseenden som en viktig förutsättning för fullföljandet av riksdagens beslut om JAS-projektet. Utskottet godtar alltså redovisningen av JAS-projektet i propositionen. Utskottets ställningstagande innebär att utskottet inte kan stödja de båda moderata motionerna om en ambitiösare inriktning av JAS-projektet än regeringen förordat, bl.a. innefattande ett ställningstagande till utveckling av en tvåsitsig JAS. Dessa motioner bör därför inte bifallas av riksdagen. Fru talman! Nu något om försvarsindustrin. Av propositionen framgår att försvarsindustrin redan i närtid står inför stora problem. Den mycket begränsade satsningen på utveckling innebär att industrins tekniska kompetens snabbt kan komma att reduceras. Åtgärder måste snarast vidtas som bibehåller utvecklingskompetensen inom svensk försvarsindustri inom väsentliga områden fram till nästa totalförsvarsbeslut. För att bibehålla handlingsfrihet fram till detta försvarsbeslut förordar försvarsministern att 380 milj.kr. tillförs den militära utgiftsramen för studier och utveckling av ny materiel, bl.a. vapen och ammunition, robotsystem, stridsfordon och elektronik. Utskottet har redovisat sin övergripande syn beträffande den svenska försvarsindustrins betydelse m.m. samt på inriktningen av försvarsforskningen i 1987 års betänkande om ett nytt långsiktigt försvarsbeslut. Dessa frågor har behandlats även i två senare betänkanden. I moderatmotionen Fö204 från den allmänna motionstiden tas försvarsindustrins situation upp. Motionärerna anser att riksdagen bör ge regeringen till känna att försvarsindustrin är en förutsättning för vår neutralitet och att dess verksamhet måste baseras på beständiga politiska riktlinjer. Vidare anför man att försvarsindustrin måste för sitt fortbestånd dels ha kontinuitet beträffande sina leveranser till det svenska försvaret, dels ha möjlighet att i likhet med industrin i övrigt konkurrera internationellt. Utskottet konstaterar att vad som framförs i motion Fö204 i denna fråga överensstämmer med riksdagens tillkännagivande i 1987 års försvarsbeslut och vad som nu anförs i propositionen. Utskottet har tidigare behandlat motionsyrkanden med motsvarande inriktning och då ansett att ett uttalande av riksdagen med den allmänna karaktär som föreslås inte tillför något väsentligt nytt. Utskottet finner ingen anledning att ändra denna uppfattning och föreslår mot denna bakgrund att riksdagen avslår yrkande 4 i den moderata motionen Fö204. Huvudinriktningen i motionerna är fortsatt produktion, bibehållen kapacitet och bibehållet kunnande. Handlingsfrihet nämns även som skäl för byggande av ytterligare kustkorvetter i avvaktan på försvarskommitténs betänkande. Efter det att synpunkter har inhämtats från näringsutskottet, konstaterar försvarsutskottet att försvarsmaktens samlade behov av varvskapacitet blir mindre under de närmaste åren i avsaknad av möjligheter till nya beställningar under dessa år. Det krävs därför att den totala kapaciteten för nybyggnad och underhåll av örlogsfartyg anpassas till aktuella förhållanden och till rimliga exportantaganden. Utskottet vill i detta sammanhang dessutom påminna om att 1988 års försvarskommitté har till uppgift att överväga att lämna förslag beträffande ambitionsnivån för framtida tillgång till inhemsk kapacitet för forskning, studier, utveckling och produktion för totalförsvarets räkning. Det finns därför anledning för riksdagen att avvakta försvarkommitténs och regeringens förslag i dessa stycken. Utskottet anser i likhet med tidigare år att det är viktigt att framhålla Karlskronavarvets betydelse för det svenska militära försvaret och för den regionala utvecklingen. Beträffande struktureringen av varvsindustrin betonar utskottet att säkerhetspolitiska hänsyn måste tas vid beslut om Karlskronavarvets framtid. Utskottet vill därvid särskilt framhålla det ansvar som åvilar ägarna till Celsiuskoncernen att säkerställa erforderlig handlingsfrihet i dessa avseenden för statsmakterna vid kommande beslut om inriktningen av totalförsvaret. Utskottet anser vidare, med instämmande i vad näringsutskottet anfört i dessa delar, att ägarna och berörda myndigheter bör pröva olika åtgärder för att begränsa negativa effekter som kan komma att uppstå vid en kommande omstrukturering av de berörda varven. Mot bakgrund av det anförda och med instämmande i näringsutskottets yttrande anser försvarsutskottet att riksdagen bör avslå centerns motion Fö7, yrkande 4 i denna del och yrkande 5, moderaternas motioner Fö8, yrkande 1, Fö601, yrkandena 1 och 2 samt centerns motion Fö602. Därutöver bör riksdagen lämna vad föredragande statsrådet har anfört om försvarsindustrin utan erinran. Fru talman! Jag har valt att behandla några av de frågor som berörs i betänkandet. De kan betraktas som omfattande och av avgörande betydelse för det militära försvarets fortsatta utveckling. Men de är också frågor där partiernas olika syn på försvarspolitiken framgår klart och därför följts upp med reservationer. Yrkanden som ej vunnit utskottets förståelse har därför avvisats. Socialdemokraternas syn på de frågor i detta betänkande som jag inte har behandlat kommer att senare tas upp av Barbro Evermo Palmerlund. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande på samtliga punkter.

Fru talman! Det är helt riktigt, Roland Brännström, att yrkandena om en ökning och ett högre tillskott är en indikation på att man troligen måste höja ramen 1991. Det som är viktigt nu är att man under den återstående perioden anslår pengar så att man-kan göra de materielanskaffningar som vi fattade beslut om 1987. Jag vet inte vilka objekt Roland Brännström menar när han talar om tveksamma sådana. Inte vill väl Roland Brännström hävda att vi har en organisation, där det inte finns behov av helikoptrar för sjuktransport? Den tveksamhet som man nu för fram från socialdemokraterna inför materielinnehållet delas inte av överbefälhavaren. Han bedömer den framtida utvecklingen i FMI 2 000 efter just materielinnehållet i 1987 års beslut. Det är ett faktum att beslutet är havererat. Här har talats om att det är planeringssystemet som har gjorts till syndabock. Vi vet alla att detta beror på planeringsunderlaget, men det är en realitet att pengarna inte räcker till. Fru talman! Vi i folkpartiet vill öka resurserna, socialdemokraterna vill det inte. Vad de övriga partierna föreslår är intressant. De förbättringar som de framför yrkanden om finns det inte heller täckning för. Vad har man för anledning att slå sig för bröstet? Varför fortsätta med detta spegelfäkteri? Varför inte erkänna att alla partiers förslag till förbättringar drabbades lika hårt av bristerna i planeringsunderlaget? Försök att vara ärliga för vårt framtida försvars skull!

Fru talman! Jag skall bemöta Roland Brännström på bara en punkt. Centerpartiet hade inte några barn ihop med socialdemokraterna vid förra försvarsbeslutet. Därför har vi förmodligen inte haft samma känsla för de olika anslagen. Men på en punkt har vi yrkat ytterligare pengar, nämligen när det gäller Karlskronavarvet och byggande av en kustkorvett. Vi har yrkat att anslaget skall ökas med 100 milj.kr. Jag är medveten om att detta inte är tillräckligt, Roland Brännström. En kustkorvett kostar nog 400-500 milj.kr. Därför har vi också i reservationen angett att det inför nästkommande budgetår bör anslås ytterligare 600 milj.kr. i ramen. Dessa pengar är då avsedda för att finansiera denna kustkorvett samt ökad repetitionsutbildning, vilket vi i en reservation till detta betänkande har påpekat att det föreligger ett behov av.

Fru talman! Jag vill — liksom Kerstin Ekman nyss gjorde — anknyta till det som Roland Brännström sade om att moderaterna och folkpartiet nu genom sina ställningstaganden anger en annan syn på nivån än den som regeringen har. Det är alldeles uppenbart — vilket jag kortfattat berörde i mitt inledningsanförande — att den oro som vi känner inför att vi — som jag uttryckte det — inte skall komma i fas är äkta och välgrundad. Det är väl så, Roland Brännström, att — också detta berörde jag i mitt inledningsanförande — om vi trots allt bara har ÖB:s förslag framfört i FMI 2000 att tillgå, ligger alla förslag under A och A+ på en nivå som innebär försämrad struktur för vårt försvar. Det blir således en fortsatt sänkning av nivån. Så vill vi väl ändå inte ha det. Jag har från den utgångspunkten trott att försvarskommittén skulle inrikta sig på att åtminstone bibehålla den försvarskraft som vi har. Med denna inställning är det nödvändigt att det beslut som kommer att fattas här i dag — liksom det beslut som skall fattas av kommittén och av riksdagen först till hösten om arméorganisationen — också ligger på den nivå att det går i fas med det förslag med långsiktig inriktning som kommittén så småningom kommer att lägga på riksdagens bord. Det är denna fasning som jag menar är i fara med den något mattare försvarspolitiska syn som socialdemokraterna företräder.

Fru talman! Jag vill göra ett par korta kommentarer. Jag börjar med det som jag i mitt anförande betecknade som tveksamma objekt. Låt mig först säga att detta gäller inte så mycket det som skrevs in i 1987 års beslut i samförstånd mellan oss socialdemokrater och folkpartiet. Om man ser till vad som faktiskt förekommer i skrivningar från moderata samlingspartiet och även från centern, kan man hysa en betydande tveksamhet inför den materielinriktning som framgår av dessa skrivningar. Såvitt jag har funnit, har det i första hand inte förordats något fortsatt byggande av kustkorvetter. Man kan också starkt ifrågasätta moderaternas inriktning mot ytterligare en division Viggenplan. Jag menar att detta är sådant som det kan vara värt att påminna om. Det är ett svar till Kerstin Ekman, Ingvar Karlsson i Bengtsfors och Arne Andersson i Ljung när det gäller materielhanteringen och de viktiga frågor som ändå skall kopplas till det påslag som från vår sida görs under gällande försvarsbeslut för att säkerställa den tekniska kompetensen och det handlingsutrymme som är nödvändigt för att försvarsindustrin skall kunna behålla detta fram till ett nytt försvarsbeslut. Låt mig också säga att tolkningarna kring innehåll och penningram i 1987 års beslut inte är någon nyhet.

Så till vida är 1987 års beslut ganska väl överensstämmande, men kanske också något mera markerat av bristande samstämmighet mellan pengar och verbala uttryck. Detta kan sägas belasta de som har lämnat underlaget, men kanske också den optimism som ofta präglar en kommitté när man försöker inrymma så mycket materiel som möjligt. Jag vill understryka att det vi gör ändock innebär en påspädning av ökade resurser till försvarsutveckling i ett kortsiktigt perspektiv fram till ett tidigarelagt försvarsbeslut.

Fru talman! Utskottets vice ordförande bekymrar sig litet över materielanskaffningssidan för moderata samlingspartiets vidkommande. Enda anledningen till att jag inte har tagit upp den sidan är att Björn Körlof och jag har gjort en uppdelning av ärendet som innebär att det ankommer på honom. Jag kan likväl inte underlåta att fråga Roland Brännström när han har träffat en marin ansvarig företrädare som inte har ansett att vi behöver en andra ubåtsjaktstyrka. Det saknas fortfarande två kustkorvetter för att vi skall kunna bygga upp en sådan. Jag vet att det går att hitta på många svar om att man t.ex. kan ha en annan komposition. Försök dock hitta och namnge någon företrädare som inte tycker att det är bra. Försvarsministern är nu närvarande i kammaren. Jag vet att han vid något tillfälle har gjort sig lustig över kustkorvetter. Jag tycker ändock inte att det skall vara gränssättande för hur många kustkorvetter vi skall ha i Sverige. Vi bör helt enkelt fylla två ubåtsjaktstyrkor med de fyra kustkorvetter som rimligen skall ingå i organisationen. Jag tycker inte att detta är något att ta som exempel på märkliga materielbehov.

Fru talman! Jag har inte Roland Brännströms långa erfarenhet av försvarsbeslut, men jag har försökt att följa med, och jag har läst på. Jag har inget minne av att det någon gång tidigare har varit så stora differenser som det nu är. Troligen har man dock förut vid försvarsbesluten haft en mycket mer optimistisk syn och försökt att lägga på så mycket som möjligt. De uppgifter jag har inhämtat när det gäller den förra kommittén visar dock att man inte var så optimistisk utan att man litade på siffrorna och gjorde antaganden om att man skulle få plats med de objekt som man tyckte var viktiga. Det var således underlaget det var fel på. Ni anser att penganivån skall ligga kvar. Vi anser att innehållet är det viktiga. Jag kan bara beklaga att vi har kommit till så olika ståndpunkter.
Fru talman! Till Arne Andersson i Ljung vill jag först säga några ord om de marina önskemålen om en andra ubåtsjaktstyrka. Så snart man talar med någon av försvarsgrenscheferna får man höra att högt upp på deras önskelista finns sådant som går långt utöver vad som ryms inom den ram som ÖB måste sätta upp för de totala försvarsfunktionerna. Detta gäller också en andra ubåtsjaktstyrka. Min bild av den frågeställningen är att om de pengar som denna styrka skulle kosta skulle föras in under den militära totalramen, kommer icke ÖB att prioritera i de marina önskemålens riktning, önskemål som moderata samlingspartiet har ställt sig bakom. Det är uppenbart, Kerstin Ekman, att differensen mellan önskemål och framlagda förslag beträffande materielanskaffningarna är större nu än tidigare. Jag är den förste att erkänna detta. Men denna differens har funnits så länge jag kan minnas. Det första försvarsbeslut som jag medverkade i var 1972 års beslut. Man lyckades i flera försvarsbeslut dölja de brister som till en del fanns i organisationen, i materielanskaffningen, och man var beredd att utan alltför stora åthävor skjuta materielobjekt framför sig. Anledningen till detta kunde kanske vara att man bedömde det som rimligare att följa de ekonomiska ramarna i de fattade besluten än att, som folkpartiet nu gör, starkt binda sig för verbala uttryck för behov vad gäller det materiella innehållet, utan hänsyn till kostnadseffekterna. Man vill alltså till sista kronan prioritera det som man har satt på pränt utan att väga de härigenom ökade kostnaderna mot något annat på försvarsområdet eller mot användningen av de ekonomiska resurserna i övrigt som disponeras av Sveriges riksdag.

Fru talman! För litet drygt sex månader sedan var vi samlade här i kammaren till en särskild debatt om försvarspolitiken. Bakgrunden till den debatten var att det under hösten visat sig omöjligt att genomföra det femåriga försvarsbeslut riksdagen fattade 1987. De ekonomiska och planeringsmässiga realiteterna gjorde det nödvändigt att ta ett omtag på försvarspolitiken. I mitt anförande här i riksdagen den 9 november förra året redovisade jag regeringens handlingsplan för att gå vidare med försvarsfrågan. Handlingsplanen innehöll fem punkter och innebar i korthet följande: För det första skulle en ny försvarskommitté med representation från samtliga riksdagspartier.utses. Kommittén är som bekant tillsatt och har varit i verksamhet sedan december förra året. För det andra skulle den innevarande försvarsbeslutsperioden avkortas med ett år. Det har också skett, och riksdagen kommer att anta nästa försvarsbeslut 1991. För det tredje fick försvarskommittén i uppgift att med förtur göra en genomlysning av det militära planeringssystemet. Försvarskommittén arbetar för närvarande med frågan och kommer att presentera ett förslag senare under sommaren. För det fjärde fick försvarskommittén också i uppdrag att med förtur se över arméstrukturen. Även detta arbete pågår för närvarande och kommer att redovisas senast den 15 juni. För det femte förutskickade jag att riksdagen under innevarande vår skulle ta beslut om nödvändiga resurstillskott. Efter en noggrann analys av läget inom försvarsmakten har regeringen lagt en proposition i ärendet, vilket är bakgrunden till dagens riksdagsbehandling. Inom loppet av ett halvår har regeringens kortsiktiga handlingsplan för försvaret blivit omsatt i praktisk handling. Mot bakgrund av den rådande situationen i försvaret var det nödvändigt att handla snabbt och resolut. Försvarspolitiken har inte råd att dras i den berömda långbänken. När överbefälhavaren i höstas presenterade sin programplan visade det sig att det skulle behövas betydande ekonomiska tillskott för att förverkliga 1987 års försvarsbeslut. I den situationen blev det nödvändigt för regeringen att gripa in i processen. Det hade i högsta grad varit oansvarigt att låta utvecklingen gå sin egen gång. Som vi alla vet fanns det flera orsaker till att 1987 års försvarsbeslut inte höll måttet. För det första var det beslutsunderlag som presenterades för oss politiker behäftat med allvarliga brister. För det andra har kostnadsutvecklingen inom försvarets område varit större än något politiskt parti kunde förutse. Jag har sagt det tidigare och tycker att det är viktigt att återigen understryka detta faktum. Det finns inget politiskt parti som inför 1987 års försvarsbeslut förordade en politik som hade löst de nu aktuella problemen. Situationen nu är att samtliga partier sitter i samma båt. Det är ett faktum som förpliktigar. Enligt min uppfattning är också förutsättningarna goda att i en konstruktiv anda angripa problemen inom det svenska försvaret. I grunden har vi en politisk samstämmighet om neutralitetsoch försvarspolitiken. Det är en politisk enighet som vi skall vara rädda om. Denna politiska enighet skapar inte bara goda möjligheter att bedriva en konstruktiv försvarspolitik, utan enigheten ger också värdefulla signaler till vår omvärld om den svenska försvarsviljan och beslutsamheten bakom vår neutralitetspolitik. Vi försvarspolitiker har tillsammans med militären ett stort ansvar för att ge en korrekt bild av det svenska försvaret. Vi får inte falla i fällan att låta delproblemen skymma helheten. Jag vänder mig därför med kraft mot slarviga uttalanden om att det svenska försvaret skulle vara inne i en kris eller stå vid vägs ände. De som beskriver tillståndet i det svenska försvaret i dessa termer har inte bara i grunden fel, utan de tar också på sig ett mycket stort ansvar genom att sprida en missvisande bild. Som ansvarsfull politiker är det viktigt att vara varsam med ordens valör. Ordet kris kan vara bra att spara till den dag då det verkligen finns anledning att beskriva sakernas tillstånd som krisartade. Sverige har i dag ett starkt försvar, som bärs upp av kunniga och välmotiverade värnpliktiga och officerare. Vi vet också att försvarsviljan hos det svenska folket är god. Men liksom inom alla stora organisationer finns det naturligtvis också problem inom försvaret. Men det är delproblem, som är fullt möjliga att lösa. Och precis som inom annan offentlig verksamhet måste vi inom försvaret vara beredda att prioritera och effektivisera. Som politiker har vi ett ansvar för att skattebetalarnas insats i försvaret utnyttjas på bästa tänkbara sätt. Regeringens försvarspolitik syftar till att lösa de aktuella problemen. Målet är att vi även framdeles skall ha ett starkt och balanserat försvar. De senaste årens regeringspolitik har också verkat i denna riktning. Trots bristerna i 1987 års försvarsbeslut går det inte att bortse ifrån att beslutet innebar en real ökning på 6,2 miljarder kronor till försvaret. Dessutom har riksdagen på regeringens förslag tillfört ubåtsskyddet 700 milj.kr. våren 1988. Och nu i dag diskuteras försvarsutskottets betänkande över ett regeringsförslag som anvisar ytterligare drygt 1,2 miljarder kronor. Sammantaget blir detta över 8 miljarder. Som jag tidigare nämnt förutskickade jag redan den 9 november i kammaren att regeringen skulle föreslå ytterligare resurser till försvaret för att skapa handlingsfrihet inför kommande försvarsbeslut. Regeringens proposition som ligger till grund för dagens riksdagsbehandling anvisar medel till några områden som regeringen bedömer vara centrala för försvarets fortsatta utveckling. För det första föreslås 805 milj.kr. till utvecklingsuppdrag inom försvarsindustrin. De anvisade medlen är utomordentligt viktiga för att just skapa handlingsutrymme inför 1991 års försvarsbeslut. För det andra föreslås 400 milj.kr. för att återuppta repetitionsutbildning vid viktigare förband. Den ökade omfattningen av repetitionsutbildning kommer att förbättra förbandens krigsduglighet. För det tredje föreslås att försök med fem månaders grundutbildning inom armén och marinen får genomföras. Försöket skall omfatta 5 500 värnpliktiga per år under två utbildningsår. Som framgått av den försvarspolitiska debatten under lång tid har regeringen konsekvent avvisat alla propåer på två och en halv månaders utbildning. Regeringen är inte beredd att äventyra den allmänna värnplikten utan värnar i stället folkförsvarstanken och utbildningskvaliteten för våra värnpliktiga. Propositionen som har föranlett dagens riksdagsbehandling kommer att följas upp av ytterligare regeringsförslag för att utveckla försvaret. Jag ser fram emot att senare i år få överlämna en proposition till riksdagen om bl.a. den framtida arméstrukturen. En fördröjning av besluten om den framtida armén är olycklig och skulle bara skapa ytterligare osäkerhet och försämra en redan ansträngd försvarsekonomi. Fru talman! Vårt ansvar mot landets försvar och skattebetalare kräver handlingskraft och beslutsmod. Det ansvaret är regeringen beredd att ta.

Fru talman! Det råder inget tvivel om att jag delar försvarsministerns mening om att man skall vara aktsam med orden. Jag vet inte vem som har talat om vägs ände. Jag vet uppriktigt sagt inte heller vem som har talat om kris. Men försvarsministern kanske inte är känsligare än att jag tillåts peka på det enkla förhållandet att det i FMI 2000 talas utförligt om ekonomisk kris. De som har använt detta uttryck har i varje fall sällskap med överbefälhavaren. Skulle inte försvarsministern och överbefälhavaren kunna talas vid om detta? Jag tycker inte att vi skall göra det till någon märkvärdigare sak. Men nog är det ekonomisk kris då drastiska åtgärder måste tillgripas för att vi över huvud taget skall få ordning på försvaret. Det är ingen styrka för det senaste försvarsbeslutet att vi fattade ett nödbeslut om ubåtsskyddet, att vi i årets budget skickar med ytterligare pengar till materielsidan, att vi skickar med pengar för repetitionsutbildningarna. Jag tycker inte att någon har anledning att sträcka på sig. Oaktat vi inte var alldeles överens om detta beslut, var det inget parti som förutsåg att krisen var av det slaget, att den var så omfattande. Jag tycker att vi skall se saken som den är. När försvarsministern nu har berikat oss med att vara här i kammaren vill jag säga några saker. Jag återkommer till vad jag har sagt till Roland Brännström tidigare om vikten av att vi får ett försvarsbeslut på den nivån att den situation vi befinner oss i nu undanröjs. Det tror jag att man gör säkrare med en breddning av kontakterna mot höger på det politiska fältet, och inte mot vänster. Det har ju under senare tid visat sig att regeringen inte är prestigefylld och grinig, säga vad man vill om den. Regeringen är snarare ganska benägen att kompromissa för att uppnå den typ av resultatpolitik som man stundom åberopar som en tillgång. Hur skulle det vara om vi försökte göra på det sättet inom försvarspolitiken? Här har vi fortfarande litet tid på oss. Jag tycker vi skall använda den. Då kommer vi heller inte i den märkliga situationen att det är vänsterpartiet kommunisterna som anger nivån, utan det är de fyra stora partierna som tillsammans anger den ekonomiska nivån för vårt försvar. Det måste väl för Sverige och för svensk socialdemokrati i regeringsställning vara en alldeles utomordentlig utgångspunkt för det fortsatta försvarsarbetet.

Fru talman! Några kommentarer till de fem punkterna från höstdebatten som försvarsministern upprepade: När det gällde att tillsätta en ny försvarskommitté och att avkorta den löpande perioden ansåg Bengt Westerberg och folkpartiet att det inte var något bra beslut. Man kommer säkerligen också att få problem, eftersom det är en alldeles för kort period att arbeta under. Det var naturligtvis viktigt efter allt som har inträffat att man gick igenom planeringssystemet. Det var också nödvändigt att fredsorganisationen behandlades. Det är ju det arbetet som viss mån fördröjs i och med att man har tillsatt försvarskommittén. Det var bra att de nödvändiga resursförstärkningarna skedde, men vi i folkpartiet anser att de inte var tillräckliga. Det som socialdemokraterna, enligt folkpartiet, har lyckats med genom denna manöver är att komma ur 1987 års försvarsbeslut. Vi i folkpartiet ansåg att det var ett bra försvarsbeslut i fråga om innehållet — jag tror att det handlade om 6,8 miljarder. De förstärkningar som vi fattade beslut om gemensamt är nu tydligen, enligt socialdemokraternas sätt att agera, helt bortspolade. Kraven från oss på dessa objekt finns kvar, och vi beklagar att de inte blir förverkligade tidigare, vi beklagar det för försvarets skull.

Fru talman! Jag tänkte också kommentera de fem punkter som försvarsministern tog upp i början av sitt anförande. Vi i centerpartiet tyckte, till skillnad från folkpartiet, att det var riktigt att den nya försvarskommittén tillsattes. Som utvecklingen var krävde min partiledare Olof Johansson att det skulle tillsättas en ny försvarsutredning och att perioden skulle kortas med ett år. Vi ansåg att detta med tanke på utvecklingen och de felplaneringar som hade skett nästan krävdes. Det planeringssystem som försvarskommittén ser över är ganska komplicerat. Och til syvende og sidst beror det på enskilda människor hur planeringen går till. Det är därför inte säkert att denna översyn leder till några stora förbättringar. Punkt fyra handlade om översynen av arméstrukturen. Det skulle ske med förtur, vilket är riktigt. Den gamla FU88-kommittén kapsejsade i höstas av olika anledningar. Detta fördes då över till den nya försvarskommittén och skulle behandlas med förtur.

Att lägga ned ett regemente kostar 40 milj.kr. — det är vad driften kostar. Dessa pengar anser jag inte skall vara avgörande för hur ekonomin inom försvaret klaras av. Man kan nästan kalla det felräkningspengar. Man kan minska en organisation på många sätt för att spara pengar. Beträffande punkt 5, som handlade om den proposition som vi behandlar i dag, sade jag i min inledning att jag tyckte att det var bra att försvarsministern lade fram förslag om ökade anslag. Det ger försvaret en större handlingsfrihet när det gäller repetitionsutbildningen och försvarsindustrin. De 100 milj.kr. som vi föreslog som ett förskott för anskaffande av en kustkorvett kommer Sven-Olof Petersson senare i debatten att tala om.
Fru talman! Försvarsministern säger att man skall vara aktsam med orden, och det håller jag med om. Jag erkänner att det var jag som nämnde ordet kris. Det har jag hört i många sammanhang under det senaste året när det gäller försvaret. Jag vidhåller ändå att det råder en kris, även om det inte bara fattas materiel och pengar. Krisen innebär att man måste välja väg. Nu är det obalans mellan de krav som ställs på försvaret och de resurser och den organisation som försvaret har. Man kan ju ställa krav på försvaret att det skall avvärja och slå en invasion i två olika riktningar samtidigt som alla ser hur sårbarheten har ökat i det civila samhället att det är hart när oförsvarligt. Enligt moderat recept skall militären utökas för att stänga ute dessa sabotagemöjligheter, t.ex. sabotagegrupper. Men enligt ÖB:s förslag måste verksamheten då bantas och koncentreras och försvarsnätet göras mer grovmaskigt. Jag tror att man måste välja väg, om man vill gå i riktning mot en yrkesarmé eller om man vill gå i riktning mot ett folkförsvar. Såvitt jag tidigare har förstått och såvitt jag förstår av försvarsministerns anförande förespråkas folkförsvarslinjen. Då kan jag inte förstå annat än att man måste gå emot stora delar i ÖB:s förslag. Man måste värna om en relativt finmaskig organisation och ha kvar våra bygderegementen. Det skulle vara intressant att få besked om socialdemokraterna vill fortsätta på denna folkförsvarslinje. Det finns en risk med att ta de första stegen mot en yrkesarmé.

Herr talman! Till Kerstin Ekman skulle jag vilja säga följande. Jag kan hålla med henne om att beslut skall fullföljas. Men då skall också beslut fattas på ett riktigt underlag. Så var inte fallet 1987. För att t.ex. gå överbefälhavaren till mötes skulle det krävas 3—4 miljarder utöver vad försvarsbeslutet 1987 innebar. Inför detta faktum har vi gått ÖB och andra delar av oppositionen till mötes genom att tidigarelägga nästa försvarsbeslut. Och det är nödvändigt att på nytt göra en genomlysning av denna fråga. Jag vill inte riktigt hålla med om Kerstin Ekmans beskrivning av socialdemokratins hållning. Till skillnad från Kerstin Ekman accepterar jag inte oreserverat om någon kommer och säger att nu har ett par av projekten blivit dyrare. Jag säger då inte: Ja visst, hur mycket pengar skall ni ha? Det går inte vare sig att driva en ekonomisk politik eller att ha ett rimligt förhållande till riksdagen med den attityden. Jag menar uppriktigt, Kerstin Ekman, att det inte är fråga om de sista och omnämnda objekten, som Kerstin Ekman har påpekat. Vad är det som säger att det är dessa som skall stötas ur planerna? Jag har ännu inte accepterat detta. Det kanske det kommande arbetet i kommittén kan skapa klarhet i. Men för Kerstin Ekman betyder detta att när någon har sagt att materielobjekten har blivit dyrare, och just de som utpekas i detta fall, skall man säga: Ja, visst skall ni få mer pengar. Jag är inte beredd att utan vidare hålla med henne i detta resonemang. Jag är övertygad om att försvarskommittén kommer att skapa klarhet i detta. Till Arne Andersson i Ljung vill jag säga följande. Arne Andersson hyllar här i kammaren ÖB:s A-nivå. Men är det inte så, Arne Andersson, att om man följer ÖB:s A-nivå skall fredsorganisationen rationaliseras och vissa regementen läggas ned? Det skulle vara intressant att få denna fråga klarlagd från Arne Anderssons sida. Slutligen vill jag till Arne Andersson säga att jag alltid har sett mycket allvarligt på flottans fartyg av typ korvetter. Socialdemokratin och flera med oss har insett att fattar man beslut om anskaffning av fartyg, skall dessa vara kompletta. Det skulle vara oss främmande, Arne Andersson, att anvisa medel till ett fartygsbygge som knappt räcker till skrovbyggnation. Det fanns ett sådant förslag som Arne Andersson förordade förra året. Jag vill bara att Prot. 1988/89:121 Arne Andersson skall notera detta, så att vi kan granska varandras 25 maj 1989 förhållanden — hur seriösa vi är när det gäller marinens fartyg. Arne Andersson påstod sig inte ha hört så mycket om uttrycket kris och SR anslag vägs ände. Jag kan rekommendera Arne Andersson att studera pamfletter för RS Stära för: Svaret, m.m. och tal av Arne Anderssons partiordförande, så får han en rikhaltig karta av verbal begåvning att studera. Ingvar Karlsson i Bengtsfors tog upp exemplet om lantbygdsregementen och fredsstrukturen. Låt mig börja med att säga att jag för min del icke anser att 40 miljoner, ens i försvarsramen, är felräkningspengar. Jag har, och jag tror att jag har större delen av riksdagen bakom mig, den uppfattningen att inga skattebetalares pengar, oavsett vilket område det är fråga om, är att betrakta som felräkningspengar. Jag har respekt för dessa 40 miljoner, och jag är övertygad om att om 40 miljoner kan användas för att vi skall få ännu bättre värnkraft, skulle jag aldrig tveka att fatta ett sådant beslut. Det kan hända att Ingvar Karlsson inte avsåg detta, men jag reagerar alltid när någon inom försvarsområdet talar om skattebetalares pengar som felräkningspengar, oavsett vilket område det gäller.

Herr talman! Vi var överens om någonting, försvarsministern och jag, nämligen om att beslut skall fullföljas. Men i praktiken blir det inte så. Där skiljer vi oss åt. Man talar om felaktigt underlag. Vad var det som var felaktigt? Var det underlaget vad gällde det penningbehov som fanns, eller var det underlaget för vilka förstärkningar som var nödvändiga för att vi skulle få ett totalförsvar i balans? Där skiljer vi oss tydligen åt. Vi anser alltså att de materielobjekt som man förde fram från ÖB, efter den bedömning som gjorts av försvarskommittén och som det sedan fattats beslut om, var nödvändiga för att få just den balans som vi eftersträvar. Man kan naturligtvis säga att man inte skall acceptera fördyringar. Det skall man naturligtvis se till när man håller på med att göra upp i försvarskommittén och har hela underlaget. Men har man kommit till en annan situation och anser att objekten är nödvändiga, måste man ta konsekvenserna. Det är inte säkert, säger försvarsministern, att objekten försvinner. Men har man studerat de planer som läggs är allting på glid ut. Det är inte något tvivel om att det, om man inte lägger på de pengar som vi från folkpartiet föreslagit, blir en avsevärd förändring i förhållande till vad vi lade fast i 1987 års försvarsbeslut, just det som skulle vara en nödvändig förstärkning.

Herr talman! Jag har ingen annan mening än försvarsministern om vad ÖB har sagt beträffande sina högre nivåer i FMI 2000. Däremot må det erinras om att ÖB har uttryckt betydande principiell välvillig inställning till enbrigadsregementen. Sedan har han i en snäv ekonomisk ram sagt att han ändå är beredd att acceptera tvåbrigadsregementen. Det är en produkt av detta resonemang som försvarsministern nu av någon anledning finner glädje att tala om. Det är uppenbart att vi moderater har vänt oss emot den 43 bakvända beslutsordning som nu är på gång. Vi skall inte förebrå oss i det här fallet, för vi har velat att vi skall bena ut hur organisationen skall se ut för att försvara Sverige. Därefter skall vi klara upp hur många utbildningsanstalter, hur många regementen, vi skulle behöva för att fullfölja utbildningen. Det menar vi är saker och ting i rätt ordning. Vi behöver inte förebrås för detta. Skulle vi finna att vi också kan minska fredsorganisationsetablissemanget, är vi moderater inte mot detta, men vi tycker illa om den tågordning som nu råder. Detta var det väsentligaste. Sedan skulle jag bara vilja säga att om försvarsministern till äventyrs har funnit att våra äskanden om medel till ytterligare kustkorvetter har varit otillräckliga, är det möjligt att han har rätt. Men från den tid vi beställer kustkorvetterna tills de levereras har vi tid att korrigera. Jag tror inte att någon har misstänkt att vi skulle vilja göra avkall på utrustningen så att det blir, som försvarsministern uttryckte det, ett skrov som man kan stå och blänka på. Det är inte vad vi är ute efter, utan vi är ute efter funktionsdugliga enheter för ubåtsjaktsstyrkan. Den uppfattningen vidhåller vi.